Herr talman! Så här i slutskedet av finansdebatten har det mesta sagts om vår ekonomi och våra framtidsutsikter. Avsaknaden av en framåtsyftande finanspolitik är efter tre borgerliga regeringar nu mycket tydlig. Skulle Gösta Bohmans och Ingemar Mundebos ekonomiska politik betygsättas skulle betyget bli, som man sade när jag gick i skolan, gröna Ö med svarta sorgkanter. Att Gösta Bohman och Ingemar Mundebo inte kan räkna är ju helt klarlagt genom den budget som nu behandlas. Men jag hoppas att läskunnigheten finns kvar hos dessa herrar, för jag vill kort beskriva den situation som Sveriges löntagare har att kämpa med varje dag. Svenska Metallindustriarbetareförbundet sade den 13 februari i år att nu får det vara nog: Vi kräver prisstopp. Och vi kräver prisstopp nu. Plånboken blir allt magrare och metallarbetarna får vända på slantarna. Hyror och matpriser ökar mycket snabbare än våra löner, och hårdast drabbas barnfamiljerna. Enbart under januari steg baslivsmedelspriserna med 87. Regeringen Fälldin har totalt tappat greppet om ekonomin. Det blev inga nya pengar från statskassan till livsmedelssubventioner i den borgerliga regeringens nya budgetförslag. Regeringen vill svälta lågavlönade och barnfamiljer. Det är dessa grupper som främst och hårdast känner av de höjda matpriserna. Arbetarna får uppmaningen att hålla igen sina lönekrav. Reallönen försämras, men levnadsomkostnaderna stiger i höjden. Högre priser på livsmedel betyder större skillnader i standard mellan högoch lågavlönade. Därför, herr talman, krävs ett prisstopp på viktiga livsmedel. prisoch kartellnämnds mätningar med 1,3 26. Nu är det fråga om 3 90, och den ökningen beror bl.a. på högre bostadskostnader, exkl. oljekostnader. Oljekostnaderna har inte helt slagit igenom än, men de kommer. Ökningen beror också på jordbruksavtalet och på höjda eltaxor. Inom några månader är det dags för ett nytt jordbruksavtal och nya höjningar. Detta får inte fortsätta. Den borgerliga regeringen utsätter låginkomsttagare och barnfamiljer för undernäring. Höjda livsmedelspriser ökar skillnaden mellan penningstarka och penningsvaga. Den som ständigt har knapp tillgång på pengar köper dyrare än den som har en stark ekonomi. Den som inte har några standardmarginaler att knappa in på tvingas skära ned på det nödvändigaste. I borgarnas Sverige blir t.ex. invandrarbarn undernärda därför att de inte kan få den kost som familjen är van vid, en kost som är baserad på mycket grönsaker och frukt. Priserna stiger också på dessa viktiga varor. I borgarnas Sverige får arbetarna allt mindre för pengarna. Den välfärd som de själva har varit med om att skapa rycker andra åt sig för att försäkra sig om att kommande bistra tider inte skall drabba dem. Det finns flera olika sätt att svälta ut många för att några få skall kunna leva på ett bättre sätt. Vi skall inte tillämpa sådana metoder i Sverige. De hör inte hemma någonstans, efter solidariska mått mätt. Därför kräver Metall prisstopp, dvs. verksamma livsmedelssubventioner på viktiga matvaror, Ett sådant prisstopp är i högsta grad en fråga om rättvis fördelning. Och det är nu fackföreningsrörelsen som måste lära de borgerliga detta, för själva har de ingen aning om det. Efter sju avtalsomgångar för jordbruket från januari 1977 fram till decemberavtalets utslag i januari 1980 ser några av våra matpriser i genomsnitt ut så här: Mjölken kostade i januari 1977 1:43 kr, per liter. I januari 1980 kostade den 2:37 kr. per liter. Osten kostade i januari 1977 17:28 kr. per kilo, men i januari 1980 kostade den 25:37 kr. per kilo, Köttfärsen kostade i januari 1977 23:28 kr. per kilo, men i januari 1980 var genomsnittspriset på köttfärs 32:39 kr. per kilo. Listan kan göras längre, men tendensen är densamma — priserna på alla viktiga baslivsmedel har stigit. Höjningarna är de värsta sedan inflationen under Koreakriget 1951, Den borgerliga regeringen manar löntagarna att vara återhållsamma i lönekraven i de kommande avtalsförhandlingarna. Även SAF avvisar helt de berättigade löneökningar som LO-kollektivet har att göra anspråk på. Men går man tillbaka och tittar på de prishöjningar på livsmedel som skett mellan januari 1977 och januari 1980, finner man att det behövs en kraftig löneökning. Vid en jämförelse som gjordes alldeles i början av året framkom det att genomsnittsmetallarbetaren behöver tjäna 2:50 kr, mer i timmen för att behålla sin köpkraft. Men denna beräkning håller inte riktigt, eftersom de senaste prishöjningarna inte är med. Vi får alltså räkna med att genomsnittsmetallarbetaren behöver tjäna ännu mer, Den borgerliga regeringen har på område efter område försämrat löntagarnas situation. Klyftan ökar mellan lågoch höginkomsttagare. Detta, herr talman, leder inte till ett solidariskt samhälle, utan till ett samhälle där egoismen är härskare. Metallarbetaren med en årsinkomst på 63 000 kr. fick en skattesänkning med 1575 kr. Curt Nicolin, med en årsinkomst på 1,8 miljoner, fick en skattesänkning på 37 735 kr. Man kan fråga: Är detta rättvist? Nej, det är den borgerliga regeringens sätt att svälta ut låginkomsttagaren och barnfamiljerna. Barnfamiljerna behöver för att överleva kunna köpa mjölk, ost och kött. Nu, när mjölken kostar 2:37, drabbar det inte de högavlönade, utan det drabbar hela tiden barnfamiljerna. Det drabbar det uppväxande släktet. År 1972 fanns ”Skärholmstanterna” , men eftersom de har hamnat hos herr Bohman, protesterar de inte längre. Nu är det fackföreningsrörelsen som driver kampen mot prishöjningar och inflation. Jag vill varna regeringen Fälldin för att den kommer att få höra av fackföreningsrörelsen på alla sätt i framtiden, för fackföreningsrörelsen är den enda garantin för människor som har det svårt och för de sämst ställda i samhället. Det är endast fackföreningsrörelsen som kommer att slå vakt om dem.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att uppnå en bättre samordning mellan de myndigheter —t.ex. skolan, socialvården och polisen — som skall ansvara för att barn och ungdomar inte skall kunna knarka ner sig och bli prostituerade. Huvudansvaret för samordning av åtgärder mot narkotikamissbruk och prostitution åvilar framför allt socialministern. Hon har också förra veckan besvarat en fråga av Rune Gustavsson om åtgärder mot narkotikamissbruk. Jag begränsar därför mitt svar till att i huvudsak avse åtgärder inom skolans ram. Liksom Rune Gustavsson har jag upprörts av olika tidningsartiklar den senaste tiden om narkotikamissbruk bland ungdom. Skolöverstyrelsen kommer under mars månad att publicera sin årliga undersökning av skolungdomens alkohol-, narkotika-, tobaksoch sniffningsvanor. Vi kommer då att få underlag för mer generella slutsatser om narkotikamissbrukets utbredning bland skolungdom. Skolans roll i kampen mot narkotikamissbruk är främst av förebyggande art. I undervisningen tas narkotikans sociala och medicinska skadeverkningar upp till diskussion. I många skolor har man prövat olika sätt att samordna dessa diskussioner eller i övrigt intensifiera det förebyggande arbetet. SÖ kommer under våren på uppdrag av regeringen att publicera en handbok för skolan narkotikafrågor, i vilken flera av dessa försök redovisas. Handboken har till syfte att visa hur man i skolan kan arbeta för att hindra att missbruk av narkotika uppstår och utvecklas. Jag delar Rune Gustavssons uppfattning att samarbetet mellan de organ på lokal nivå som har att svara för åtgärder mot narkotikamissbruk många gånger inte fungerar tillfredsställande. Detta gäller såväl åtgärder mot narkotikaoch alkoholmissbruk som åtgärder mot olika former av våld i samhället. Den kommitté mot våldet i skolan som jag i samråd med socialministern och justitieministern har tillkallat har därför som en av sina huvuduppgifter att lägga fram förslag till lösningar av de administrativa och organisatoriska problem som hittills försvårat en effektiv samverkan mellan skolan, polisen och de sociala myndigheterna. 5 Vidare kommer elevvårdskommittén att under våren 1980 publicera en diskussionspromemoria kring samverkan på kommunal nivå mellan kommunala och andra organ som sysslar med barnoch ungdomsarbete. I promemorian kommer en genomgång att göras av olika modeller för samverkan, och exempel kommer att ges från kommuner som har ett väl fungerande samarbete. Som en väsentlig del av det förebyggande arbetet ingår att inte låta otillåten elevfrånvaro passera opåtalad. En uppföljning av sådan frånvaro måste ske, så att skolan kan ta kontakt med de sociala myndigheterna när det finns anledning härtill. Som jag redovisade i 1980 års budgetproposition kommer SÖ att få i uppdrag att kartlägga frågor kring skolk och att föreslå de åtgärder som kan vara påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag har ställt dessa frågor dels till socialministern, dels till statsrådet Mogård var de artiklar som för några veckor sedan fanns i tidningen Expressen. Jag blev förvånad över den bild som där redovisades och frågade mig: Vad gör myndigheterna, när unga flickor på 13-15 år skolkar från skolan och driver omkring på Malmskillnadsgatan? Socialministern frågade jag bl.a.: Vad gör socialnämnden? Vi har ju instrument. Till skolministern ställde jag frågan: Vad gör skolmyndigheterna, eftersom detta tillåts? Jag är tacksam för det positiva svar som jag har fått. Skolan är en av de lokala myndigheter som först kommer i kontakt med dessa frågor, när eleverna inte finns i skolan. Därför är det viktigt att vi får ett bättre samspel mellan hemmen, skolan, föreningsverksamheten och de olika myndigheterna på det lokala planet. Skolan har en mycket viktig roll i det förebyggande arbetet för att i undervisningen ge en allsidig information om missbruksfrågorna och de sociala konsekvenserna. Vi vet att det finns skolor där narkotikalangare driver omkring både innanför och utanför skolområdet för att ständigt jaga nya offer, och då menar jag att vi måste vara oerhört observanta. Och det är alltså frågan om skolans ansvar som jag tagit upp. Jag vill inte säga att förhållandena överallt är som jag beskrivit. Jag har kommit i kontakt med kommuner där det finns ett mycket fint samarbete och där det tas många bra initiativ i skolorna för att komma till rätta med de här problemen. Och jag tror att vi är på väg att få ett bra arbete uträttat. Jag vill som sagt tacka för det svar som jag fått, och jag hoppas att man med SÖ:s hjälp verkligen följer upp förhållandena ute i landets skolor så att alla kan hjälpas åt att komma till rätta med detta oerhört svåra problem.

Herr talman! Lars Hedfors har frågat mig om jag är beredd att ompröva min tidigare inställning att inte blanda mig i den strukturrationalisering som pågår inom Södra Skogsägarna, sedan varsel om nedläggning nu utfärdats även vid pappersbruket i Strömsnäsbruk. Enligt vad jag erfarit från Södra Skogsägarna AB beslöt styrelsen i företaget den 3 december förra året att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av Delary Bruk i Markaryds kommun. Förhandlingarna skulle emellertid inte avslutas förrän en lösning avseende driften vid det närbelägna pappersbruket i Strömsnäsbruk hade presenterats. Detta hade sin bakgrund i att Delarys hela massaproduktion levereras till Strömsnäsbruk. Styrelsen i Södra Skogsägarna AB beslöt den 7 februari i år efter visst utredningsarbete att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av en del av verksamheten i Strömsnäsbruk. Förhandlingarna avser företagets planer på en nedläggning av pappersbruket, vilket f. n. sysselsätter ca 300 personer. Företagets säckfabrik i Strömsnäsbruk, vilken sysselsätter ca 170 personer, avses enligt företaget fortsätta sin produktion. Jag har i tidigare frågesvar i riksdagen om Södra Skogsägarna AB framhållit att det ankommer på styrelsen i företaget att i enlighet med konsortialavtalet mellan delägarna vidta sådana strukturoch effektiviseringsåtgärder som den bedömer erforderliga för att ge företaget en långsiktig konkurrenskraft. Jag har härvid förutsatt att företaget tar med i sina bedömningar effekter av olika strukturalternativ på sysselsättning och regional utveckling på berörda orter. Jag har vidare utgått från att företaget aktivt medverkar till att lösa de sysselsättningsproblem som kan uppstå till följd av vidtagna åtgärder. Jag har även framhållit att Södra Skogsägarna AB, liksom andra företag, enligt gällande lag skall MBL-förhandla vid genomgripande förändringar i driften. Varken riksdagen eller regeringen kan, som jag tidigare har påpekat, ingripa i sådana förhandlingar. Vid dessa förhandlingar diskuteras företagets strukturplaner och konsekvenserna av dessa bl.a. från sysselsättningssynpunkt. Först när förhandlingarna avslutats kan man få en bild av de olika konsekvenser som strukturförändringar inom Södra Skogsägarna AB kan få. Jag kan emellertid försäkra Lars Hedfors att jag med uppmärksamhet kommer att följa den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker det är bra att industriministern utgår från att företaget aktivt skall medverka för att lösa sysselsättningsproblem som kan uppstå vid eventuella nedläggningar. Men beträffande den övergripande frågeställningen om samhällets möjligheter att påverka företagets strukturrationaliseringsplaner innan de går i verkställig 4 het har industriministern inget nytt att komma med. Det är synd, för nu sprider sig ovissheten och otryggheten på de här orterna i södra Sverige. I går kväll demonstrerade 1 200 människor, dvs. varannan invånare, i Strömsnäsbruk, som är ett av de nedläggningshotade samhällena. Det finns tre starka skäl till att jag ställer den här frågan till industriministern nu. För det första har industriministern sedan vi senast diskuterade frågan i riksdagen på ort och ställe haft tillfälle att bilda sig en egen uppfattning om hur förhållandena är. Jag utgår ifrån att han gjorde det utan förutfattade meningar, och jag trodde faktiskt att han skulle ha en något ändrad inställning till problematiken efter det besöket. För det andra har här i riksdagen väckts en motion, som är undertecknad av ledande centerpartister och där man kräver långtgående insatser från samhällets sida för att rädda eft av de nedläggningshotade bruken. Jag trodde faktiskt att den motionen var åtminstone något förankrad även hos industriministern och att han senare ändrat inställning. För det tredje har, sedan vi senast diskuterade frågan, ytterligare ett bruk blivit nedläggningshotat, nämligen Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. Tätorten Strömsnäsbruk har 2 500 invånare. Ca hälften av dessa är för sin utkomst direkt beroende av bruket. Dessutom har Markaryds kommun satsat stora pengar på den här tätorten för att bygga upp en omfattande samhällsservice. Det gäller t.ex. tillkomsten av skolor, daghem och anläggningar för fritidsändamål. Det är här alltså fråga om ett synnerligen välfungerande lokalsamhälle som nu riskerar att direkt dö ut. Jag vill fråga industriministern: Vill industriministern verkligen medverka till att så sker? Är det inte möjligt gå in med någon form av regionalpolitiskt stöd till dessa orter och dessa industrier — om inte för någonting annat, så för att skapa någon form av rådrum för de anställda, för kommunen och för företaget?
Herr talman! Jag erinrar Lars Hedfors om att MBL-förhandlingar pågår. Industridepartementet har fortlöpande kontakter med företaget, facket, kommunen och länsmyndigheterna. Vi följer alltså uppmärksamt utvecklingen. Det är i dag för tidigt att fälla några omdömen om konsekvenserna i detta avseende samt om den slutliga utformningen av strukturplanen för Södra Skogsägarna. Den diskussionen återstår. Men jag kan försäkra Lars Hedfors — och jag har också nämnt det i mitt svar — att vi uppmärksamt följer utvecklingen. På den direkta frågan om regionalpolitiskt stöd skulle kunna utgå som en kompensation samt för att fördröja nedläggningsprocessen kan jag svara att till företaget kan självfallet inte något regionalpolitiskt stvd utgå för att upprätthålla driften vid enheter som på sikt inte bedöms kunna bli lönsamma. Huruvida man måste ta regionalpolitiskt stöd i anspråk för att skapa alternativ sysselsättning är en fråga som jag för dagen inte är beredd att svara på. När det gäller Fridafors har jag sagt att kommunen uppfyller kriterierna för regionalpolitiskt stöd för att skapa alternativ sysselsättning. Det gör inte övriga orter. Men det utesluter inte att vi i en framtid kan behöva ta en diskussion även i det avseendet.
Herr talman! Det är värdefullt att industriministern säger att Fridafors kan kommai åtanke och få någon form av regionalpolitiskt stöd. Men jag har litet svårt att se någon skillnad mellan Fridafors och övriga orter när det gäller principen för regionalpolitiskt stöd. Enligt förordningen om regionalpolitiskt stöd 11 § skall sådant stöd kunna utgå till orter där man förutser avsevärda sysselsättningssvårigheter. Så är ju fallet när det gäller samtliga drabbade bruksorter och kommuner i Kronobergs län. Länsstyrelsen har nämligen tagit fram prognoser för befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Kronobergs län och kommit fram till att just dessa kommuner kommer att under resten av 1900-talet drabbas av mycket stora sysselsättningssvårigheter. Antalet sysselsatta över huvud taget sjunker katastrofalt, liksom antalet industrisysselsatta. Detta gäller alla drabbade kommuner. Samtidigt visar man hur de två största tätorterna i Kronobergs län, Ljungby och Växjö, växer i motsvarande mån. Det är alltså fråga om en centralisering i Kronobergs län liksom också om en väldig centralisering av hela pappersoch massaindustrin till ett fåtal orter vid kusten. Jag undrar verkligen om en centerpartistisk industriminister kan medverka till någonting sådant.
Herr talman! Jag tycker lika litet om centraliseringen i industrin som om centraliseringen i andra delar av samhällslivet. Tyvärr är det inte centerpartiet som anger marknadsförutsättningarna för cellulosa och papper. Det är helt enkelt den internationella utvecklingen som har tvingat svensk cellulosaindustri in på en utveckling mot större integrerade enheter. Får jag sedan som en komplettering till mitt tidigare svar säga att industridepartementet noga analyserat situationen på de orter som skulle drabbas om Södra Skogsägarna AB:s förslag till strukturåtgärder förverkligades. Vi har då funnit, att om vi följer riksdagens intentioner, är det Fridafors som kan sägas uppfylla kriterierna för åtnjutande av lokaliseringsstöd, dvs. näringslivsutveckling, centralitet, avstånd till andra orter som kan erbjuda arbetstillfällen osv. Men jag är öppen för en fortsatt diskussion när vi kan bedöma konsekvenserna av Södra Skogsägarna AB:s strukturbeslut.

Herr talman! Bonnie Bernström har, under hänvisning till ett mål som f. n. handläggs vid Stockholms tingsrätt, frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra att journalistiskt material används som bevis i rättegångar. Frågan om vad som får åberopas som bevis i mål vid allmän domstol regleras i rättegångsbalken. Regleringen bygger på principen om fri bevisvärdering och fri bevisprövning. Den innebär dels att det inte ställs upp någon begränsning i fråga om det material eller de kunskapskällor som får användas för bevisningen, dels att värderingen av bevisningen skall göras av rätten efter en fri prövning och inte grundas på legala bevisregler. Domstolens faktiska möjligheter att få tillgång till vissa upplysningskällor kan dock vara begränsade, bl.a. på grund av regler om tystnadsplikt. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om tystnadsplikt i tryckfrihetsförordningen och radioansvarighetslagen när det gäller bl.a. vem som är författare eller meddelare eller vem som har framträtt i ett radioeller TV-program. Reglerna kompletteras av ett förbud för myndigheterna att göra efterforskningar, som står i strid med tryckfrihetsförordningen eller radioansvarighetslagen. Redan dessa regler hindrar i viss omfattning att journalistiskt material kan komma i fråga som bevisning i ett mål. I det mål som Bonnie Bernström har hänvisat till har det gjorts gällande att möjligheterna att åberopa journalistiskt material som bevis i en rättegång kan vara begränsade även på grund av regler i den upphovsrättsliga lagstiftningen. Genom bestämmelserna om en upphovsmans ensamrätt till sitt verk skulle myndigheterna vara förhindrade att fritt utnyttja annans verk eller alster för exempelvis bevisningsändamål i en rättegång. I det aktuella målet har tingsrätten beslutat tillåta en åklagare att åberopa en inspelning av ett TV-program som bevis. Frågan kan emellertid komma att prövas på nytt i samband med sakens fortsatta handläggning. Jag vill därför inte nu gå närmare in på frågan om vilket skydd gällande bestämmelser ger journalistiskt material. Jag utesluter inte att det senare kan finnas anledning att återkomma till dessa frågor. Härvid får en förnyad avvägning ske mellan å ena sidan intresset av att utredningsmaterialet vid rättegångar blir så fullständigt som möjligt och å andra sidan behovet av skydd för författare och meddelare m.fl. och de intressen som i övrigt gör sig gällande på massmedieområdet. Eventuellt kan det finnas skäl för en eller flera utredningar att se närmare på problemen, exempelvis upphovsrättsutredningen, yttrandefrihetsutredningen eller tvångsmedelskommittén, vilka samtliga har arbetsuppgifter som gränsar till de nu aktuella frågorna. Såvitt jag kan se är det dock inte f. n. erforderligt med ytterligare direktiv för dessa utredningars arbete.

Nr 96 Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Torsdagen den I min fråga ryms en besvärlig konflikt mellan två viktiga principer, dels den — 28 februari 1980 fria bevisprövningen, dels pressens fria roll, eller mer preciserat i det här fallet: nyhetsrapporteringens förutsättningar. Om användningen Anledningen, herr talman, till att jag är kritisk mot att principen om den — av jornalistiskt fria bevisprövningen skall ta över i det här fallet och därmed kritisk mot att — material som bevis TV:s nyhetsmaterial skall kunna användas som bevis i rättegångar är att detta = ; rättegångar allvarligt kan försämra nyhetsrapporteringen. Journalisterna tvingas spela en polisiär roll, eftersom deras alster kan komma att utgöra ett hjälpmedel i lagens kontroll av medborgarna. Försämringen kan ta sig olika uttryck. Journalisterna riskerar bl.a. att utsättas för våld från exempelvis demonstranter, som blir skrämda av TV-kamerorna. Detta strider mot målsättningen att i alla sammanhang försöka garantera journalister trygga arbetsförhållanden för att nyhetsrapporteringar skall kunna nå ut till allmänheten även från våldsamma händelser. Det finns också en allvarlig risk för att händelseförlopp påverkas av det faktum att nyhetsmaterialet kan komma att bli bevismaterial. Även fredliga demonstrationer kan exempelvis komma att avbrytas, om demonstranterna är osäkra på rapporteringens syfte. Det kan också leda till konflikter för den enskilde journalisten, vilket kan resultera i att han eller hon starkt sovrar i sin rapportering och därmed förmedlar en skev bild till allmänheten. Det faktum att en journalist vet att hans eller hennes rapportering kan användas som bevis i en rättegång kan tyvärr också komma att utnyttjas för mindre goda syften och andra syften än nyhetsrapportering. Det är viktigt att pressens fria ställning inte hotas genom att statsmakterna ålägger den uppgifter av den här karaktären. Det hör inte hemma i en demokrati. Nyhetsrapporteringen är en viktig förutsättning för demokratin. Därför bör hot mot den avvärjas. Justitieministern har i sitt svar nämnt upphovsmannarätten. Det är den Sveriges Radio har stött sig på i brist på annat när man inte har lämnat ut filmmaterial till tingsrätten. Det här är inte primärt en upphovsmannarättslig fråga. Det hoppas jag att justitieministern kan bekräfta här i kammaren.
Herr talman! Om jag skall lägga till något är det att jag delar Bonnie Bernströms synpunkter att de här problemen innehåller många aspekter som verkligen är av komplicerad natur. Det är riktigt att det från TV-bolagets sida har uttryckts farhågor för att företagets uppgift att producera program kan komma att äventyras om företaget och medarbetarna uppfattas som insamlare av material, som kan komma att användas för efterforskningar av de medverkandes identitet eller för bevisändamål eller andra liknande ändamål. Jag delar Bonnie Bernströms inställning att det är av mycket stort intresse att underlätta för 1 massmedierna att bevaka olika händelser och företeelser här i samhället. Störst betydelse har då skyddet mot all förhandsgranskning och skyddet för massmediernas nyhetskällor. Det skyddet är redan i dag starkt. Det finns i grundlag såvitt gäller pressen och i vanlig lag såvitt gäller radio och TV. Men sedan har vi konflikten som Bonnie Bernström var inne på: En rättegång av det här slaget skall ju så mycket som möjligt spegla vad som verkligen har hänt. Det är därför vi har den fria bevisprövningen. Å andra sidan har vi undantaget: Man vill få fram allting i rättegången därför att viktigare intressen tar över. Det är det som är konflikten i dessa mål — det är två mål som är aktuella. Jag vill inte konkret gå in på de här målen och vad som gäller, eftersom de inte är avgjorda. Vi har alltså i dag ingen helt klar bild av rättegången, men så snart vi får den kan det, som jag sade i svaret, finnas anledning att fundera vidare.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot Håkan Winberg. Jag ser att vi har många gemensamma utgångspunkter för vår bedömning av det här problemet. Jag hoppas få återkomma i frågan när den handläggning som nu pågår har avslutats.

Herr talman! Maja Bäckström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att gällande lag ändras så att rätten att företa kroppsvisitation och blodprovstagning enbart knyts till vissa yrkesutövare utan hänsyn till kön. Enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken får kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en kvinna eller en läkar>. I praxis har det uppstått olika meningar om hur regeln skall tillämpas vid blodprovstagning på en kvinna. Det har sålunda hävdats att blodprovstagning inte faller under begreppet kroppsbesiktning. Enligt min mening saknas det anledning att vid en så föga ingripande förrättning som blodprovstagning ha en särskild ordning för kvinnor. Gällande regler kan behöva ses över så att det blir helt klart att blodprovstagning faller utanför den särskilda ordningen. Samtidigt kan övervägas om inte även legitimerad sjuksköterska oberoende av kön bör få verkställa eller närvara vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna. I övrigt finns det knappast några skäl att frångå nuvarande ordning. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning torde i allmänhet vara av den art att den undersökta kvinnan har ett berättigat intresse av att undersökningen sker utan närvaro av någon annan manlig person än en läkare eller en sjuksköterska.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Anledningen till min frågeställning är att jag finner det negativt att en lagtext är så utformad att tolkningarna på något sätt är tvetydiga. Två organ som med takt och förnuft samverkar i en uppkommen olycklig situation står plötsligt i ett visst motsatsförhållande till varandra. Här rör det sig om sjukvården kontra polismyndigheten. Det blev en plötslig storm av utskickade PM. Det tycker jag är mycket negativt. Det blev också en viss förvirring om hur man skulle handla. Jag skall inte uppehålla mig länge här i talarstolen. Jag vill bara säga att jag är tacksam för frågesvaret och glad att frågan har kommit fram i ljuset. Jag är också nöjd med vad som står i svaret — att det eventuellt kan bli ett förtydligande av reglerna.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat mig om jag vill redogöra för vilka konstitutionella möjligheter regeringen har att tillmötesgå riksdagens uttalande om att särskild hänsyn till regionalpolitiska synpunkter tas när det gäller strukturrationaliseringar. Av den inledande förklaringen till Elvy Nilssons fråga framgår att hon vill veta vilka möjligheter statsmakterna har att påverka i första hand statsägda aktiebolags handlande i samband med strukturrationaliseringar. Ett aktiebolag är ett fristående rättssubjekt — en juridisk person — oberoende av vem som äger aktierna i bolaget. Statsmakterna kan således inte genom ett beslut i det enskilda fallet direkt bestämma över ett aktiebolags verksamhet. Bestämmelser om aktiebolag finns i aktiebolagslagen. Den innehåller regler om vilka olika organ som skall finnas i ett bolag, hur beslut fattas inom bolaget m.m. Av särskild betydelse är de regler som avser att skydua bolagets långivare och övriga fordringsägare. Det överordnade organet i ett aktiebolag är bolagsstämman, som sammanträder minst en gång om året. Vid stämman utövar aktieägarna sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Förvaltningen av bolaget ankommer på styrelsen och verkställande direktören. Av dessa svarar verkställande direktören för den löpande förvaltningen, medan ledningen och förvaltningen i övrigt tillkommer styrelsen. För varje aktiebolag skall finnas en bolagsordning. Av denna skall framgå vilken verksamhet bolaget driver. Bolagsordningen kan också innehålla bestämmelser som styrelsen och andra företrädare för bolaget är skyldiga att följa så länge bestämmelserna inte strider mot aktiebolagslagen eller någon annan författning. Bolagsordningen kan ändras av stämman. Styrelsen och verkställande direktören är i princip också skyldiga att rätta sig efter de direktiv som bolagsstämman meddelar. Stämman får emellertid inte dirigera förvaltningen i sådan utsträckning att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarig handhavare av förvaltningen. Det bör särskilt framhållas att styrelsen och verkställande direktören enligt lagen har förpliktelser inte bara mot bolaget utan också mot utomstående, främst bolagets borgenärer. Lagen förbjuder uttryckligen den som är ställföreträdare för ett bolag att efterkomma föreskrifter som strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. I ett aktiebolag som helt eller delvis ägs av staten kan staten alltså göra sitt ägarinflytande gällande vid bolagsstämman. Rent generellt gäller emellertid att statsmakterna kan förbehålla sig ett mera ingående inflytande över ett aktiebolags verksamhet genom att i samband med beslut om anslag ställa upp villkor för hur det lämnade kapitaltillskottet skall användas.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret, som dock mer var en beskrivning av aktiebolagslagen än ett svar på den fråga som jag ställt och som gäller vad riksdagens uttalande i en viss riktning kan vara värt. Den egentliga anledningen till att jag ställde frågan var Pripps styrelses beslut att ta upp förhandlingar angående nedläggning av bl.a. Pripps bryggeri i Torsby. När vi här i riksdagen den 20 december 1978 fattade beslutet om bryggeribranschens utveckling i landet gjordes bl.a. uttalandet att särskild hänsyn skulle tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter när det gällde att genomföra en strukturomvandling inom bryggeribranschen. Det uttalandet har budgetministern hänvisat till vid svar på frågor angående Torsbybryggeriet dels den 24 april 1979, dels den 7 februari iår. Han har också hänvisat till det i samband med svar på en fråga av Göthe Knutson i samma ärende. Det är således alldeles klart att i varje fall budgetministern har fäst mycket stort avseende vid riksdagens uttalande. Det finns dock anledning att i dag undra vad ett sådant uttalande av riksdagen är värt. Var finns de regionalpolitiska hänsynen hos Pripps styrelse, då man kan föreslå nedläggning i en kommun där siffrorna för arbetslösheten i dag är bland de högsta i landet och där det exempelvis finns 26 lediga platser på omkring 600 arbetslösa? De anställda vid Pripps i Torsby, liksom f. ö. alla vi värmlänningar, har räknat med att ett uttalande från riksdagen av ett sådant slag måste beaktas av dem som är berörda av det. Det skulle alltså, anser vi, vara något av en garanti för att bryggeriet inte läggs ned i en sådan bygd, i varje fall inte förrän någon likvärdig sysselsättning kommit till stånd. Jag skulle därför konkret vilja fråga justitieministern: Har regeringen varit i kontakt med Pripps styrelse och delgett den riksdagens viljeinriktning i den här frågan?
Herr talman! Jag kan inte i den här debatten gå in på frågan om bryggeriet i Torsby. Den frågan tillhör nämligen inte mitt ansvarsområde, och jag känner inte heller till detaljerna i det ärendet. Elvy Nilsson har ställt en principiell fråga till mig av viss konstitutionell art, och jag har gett ett klart svar på den. Statsmakterna kan enligt gällande lagstiftning inte sätta sig i företagsledningarnas ställe, och de bör heller inte ges möjlighet att göra det i framtiden. Det är det svar jag kan ge.
Herr talman! Budgetminister Mundebo har, som jag sade tidigare, i sina svar utgått från att riksdagens uttalande skulle vara vägledande för såväl Brygginvests som Pripps styrelser vid deras behandling av olika bryggerifrågor. Men uttalandena måste väl, för att de skall ha någon effekt, delges vederbörande på något sätt? Annars står vi ju här i riksdagen och pratar i luften utan att det får något som helst värde. Det måste väl vara regeringens uppgift att effektuera riksdagens beställningar? Eftersom det uppenbarligen inte har gjorts i de här sammanhangen, har jag för avsikt att begära att konstitutionsutskottet granskar ärendet. Det här är alldeles för allvarliga frågor för att de skall få nonchaleras på det sätt som regeringen tydligen har gjort.
Herr talman! Jag kan kanske komplettera vad jag förut sade genom att tala om vilka regler som finns. Jag tycker att det finns anledning att påpeka stadgandena i regeringsformen 8 kap. 2§, som säger att föreskrifter om enskildas personliga ställning och om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes skall meddelas genom lag. Bakgrunden till detta är att riksdagen skall ägna sig åt normgivning och den skall alltså inte ha rätt att i särskilda fall besluta om enskildas ekonomiska förhållanden. Man skulle kunna hävda att det skulle strida mot grunderna för regeringsformen, om statsmakterna i ett enskilt fall lägger sig i ett aktiebolags verksamhet. Det skulle kunna hävdas att ett sådan förfarande strider mot stadgandena i 1 kap. 1§ regeringsformen om att den offentliga makten skall utövas under lagarna. Sedan är det naturligtvis en helt annan sak att staten som majoritetsaktieägare kan ha ett inflytande och att riksdagens uttalande i olika sakfrågor kan beaktas. Men därav följer inte att det obligatoriskt måste vara så att riksdagen i det konkreta fallet kan gå in och bestämma vad som skall ske.
Herr talman! När vi här i riksdagen fattar ett beslut om att i en speciell fråga skall tas speciella regionalpolitiska hänsyn, har detta alltså inte något som helst praktiskt värde i det enskilda fallet. Budgetminister Mundebo har — jag har protokollet här — vid tre tillfällen i svar till mig på denna fråga sagt att han förutsätter att riksdagens uttalande beaktas. Tydligen har regeringen i detta fall inte ens talat om för Pripps att riksdagen har gjort detta uttalande. Då är det inte heller att förvänta att några hänsyn skall tas till ett sådant uttalande.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning i sakfrågan än den budgetministern givit uttryck för. Jag har bara talat om vilka konstitutionella regler som gäller i sådana här fall.

Herr talman! Det finns i årets budgetproposition ett avsnitt som inte har fått den uppmärksamhet som det förtjänar. Sedan flera år tillbaka har det i budgetsammanhang talats en hel del om behovet av omprövningar och omprioriteringar. Hittills har det nog mest varit principiella deklarationer — men i årets budget har regeringen gått från ord till handling, och en lång rad av de små men ändå betydelsefulla reformer som faktiskt finns också i årets återhållsamma budget har kunnat finansieras genom besparingar på angränsande områden. Låt mig ge några exempel: Inom försvaret frigörs pengar för repetitionsövningar genom att byggnadsinvesteringarna bantas. På justitiedepartementets område överförs tjänster från de allmänna domstolarna till länsrätterna. Därmed bör väntetiden för domar i skattemål kunna kortas ner. Nya insatser mot alkoholoch narkotikamissbruk och ett ökat stöd till de handikappade möjliggörs genom en ny konstruktion av tandvårdsförsäkringen. Tidigare fick man ersättning med 50 26 av kostnaderna upp till 1 500 och med 75 20 av kostnaderna därutöver. Nu höjs gränsvärdet för ersättning med 75 Fo till 2 500 kr., och därmed frigörs resurser för andra insatser. Bättre jämställdhet i studiemedelssystemet blir det genom att äktamake prövningen nu slutgiltigt slopas. Utrymme för detta skapas genom att studiemedel i fortsättningen utbetalas två gånger per termin. Behovet av stimulansbidrag för avloppsrening har minskat genom den skärpta lagtillämpningen. Dessa pengar används i stället för en större insats mot försurning av sjöar. Genom omprioriteringar inom invandrarverket kan ytterligare resurser satsas på att förkorta handläggningstiderna för tillståndsärenden. Ett slopande av hyresförlustlånen skapar utrymme för större satsningar på boendemiljön. Detta var några exempel. Det bör också nämnas att regeringen aviserar flera översyner för att kartlägga möjligheterna till ytterligare omprioriteringar. Till det som skall ses över hör arbetsmarknadsverkets organisation och verksamhet, reglerna för statsbidrag till färdtjänst, kompensationsnivån och kontrollfunktionerna i delpensionssystemet och föräldraförsäkringens regelsystem och administration. Den ekonomiska räckvidden av sådana omprioriteringar som det här gäller är självfallet begränsad. Men det är ändå ett genombrott för själva tanken att förbättringar kan genomföras samtidigt som vi arbetar hårt för att dra ner den totala tillväxttakten i de offentliga utgifterna. Med tanke på hur svårt det alltid är att dra ner eller avveckla offentliga insatser har vi all anledning att lyfta på hatten för de departement, myndigheter och fackliga organisationer som har medverkat till årets omprioriteringar och vi har också all anledning att dra lärdom av deras erfarenheter. För det här kommer att fortsätta. Hur folkomröstningen än utfaller den 23 mars står vi under 1980-talet inför alldeles oerhört svårbemästrade samhällsekonomiska problem. Det finns i dag inga möjligheter att fortsätta en reformpolitik som bygger på att det oavbrutet tillförs nya resurser till den offentliga sektorn.

Vi har kommit till ett läge där en betydligt större del av det politiska arbetet måste ägnas åt översyner och omprövningar. Och det här gäller naturligtvis inte bara de statliga myndigheterna. Det gäller också kommuner och landsting, och det gäller hela den stora del av budgeten som används till transfereringar. Skall vi finna utrymme för nya och större satsningar på de områden som vi verkligen vill prioritera, kan vi inte fortsätta att släpa med oss hela det tunga lass av beslut som tidigare generationer av makthavare har fattat, utan vi får noga skärskåda vad som ännu är motiverat och effektivt. Och det gäller då inte bara inriktning utan också ambitionsnivå och inte bara kvantitet utan också kvalitet. Det har länge varit något av en självklarhet att man skall sträva efter så hög kvalitet som möjligt i olika insatser, men jag tror att vi står inför en helt ny kvalitetsdiskussion — på en del områden kan det vara befogat att sänka kvaliteten för att finna resurser till andra angelägna åtgärder. Att fastställa ambitionsnivån i olika gemensamma strävanden är en genuint politisk uppgift och en uppgift som kommer att kräva mycket mer politisk energi än vad vi hittills ägnat åt den. Det finns personer som uppfattar omprövningen som ett reaktionärt begrepp — som ett ondsint förebud om social nedrustning. Och visst kan omprioriteringar utnyttjas för reaktionära syften, det kan vi se åtskilliga exempel på i andra länder. Men det vore alldeles galet att därför sätta en högerstämpel på omprioriteringen som politisk metod, för den metoden är också alldeles oundgänglig i arbetet för ett mänskligare samhälle, i arbetet för jämlikhet, trygghet och mångfald. Väjer vi nu för den kritiska granskningen av gamla reformer, blockerar vi också vägen för nya reformer. För på många områden står valet i dag inte mellan omprövning och expansion, utan mellan omprövning och stagnation.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som nu behandlas har finansutskottet bl.a. haft att ta ställning till den moderata motionen 593 om långfristiga krediter till lantbruket. Vi framhåller i motionen att jordbruket trots kapitaltillskott under senare år är i utomordentligt stort behov av långfristigt kapital. Låneköerna till lån i hypoteksbank är fortfarande långa, genomsnittligt för landet över fem år, och har tillskotten till trots inte minskat. Vi erinrar vidare i vår motion om det nära samband som råder mellan olika mål i den av riksdagen 1977 fastlagda jordbrukspolitiken och de nu aktuella finansieringsfrågorna. Således har vi att ta hänsyn till ett produktionsmål som syftar till att hålla jordbruksproduktionen vid en lämplig nivå, medan målet för rationaliseringsverksamheten är att jordbruksproduktionen skall ske till lägsta möjliga kostnad samtidigt som ett tredje mål, nämligen inkomstmålet, uppfylls. Vi menar att villkoren på lånemarknaden ytterst är avgörande för huruvida näringspolitiska och regionalpolitiska målsättningar i jordbrukspolitiken skall kunna fullföljas eller inte. Vi har respekt för de skäl av formell karaktär som utskottet anför — i år liksom förra året — rörande riksdagens och riksbanksfullmäktiges resp. kompetensområde. Vi tolkar emellertid utskottets skrivning, där man understryker att lantbrukets behov av långfristigt kapital är väl dokumenterat, som en stark och allvarlig maning från riksdagen till riksbankens fullmäktige. Härav följer enligt min mening att riksdagen för sin del finner det utomordentligt angeläget att riksbanksfullmäktige noga prövar de argument som ligger till grund för anspråken på ökad tilldelning av långfristigt kapital till jordbruksnäringen. Den socialdemokratiska oppositionen har häpnadsväckande nog ställt sig helt avvisande till att hypoteksbankens emissionsutrymme vidgas. Som skäl härför anför man bl.a. att hypoteksbankens emissionsutrymme ökat mycket kraftigt under senare år och således har fördubblats under perioden 1976-1979. Om man inte närmare känner till förhållandena kan denna i och för sig betydande ökning te sig som rent av generös. Så är emellertid inte fallet. Ett mått på storleken av hypoteksbankens emissionsutrymme är dess andel av obligationsmarknaden, som under senare år har utvecklats på följande sätt: 1975 var hypoteksbankens andel 1,55 20. 1976 hade andelen ökat till 2,68 20 och 1977 ytterligare till 3,56 20. Härefter har utvecklingstrenden brutits. År 1979 utgjorde andelen endast 2,96 20. Det finns således inte fog för uttryckssättet i den socialdemokratiska reservationen, där man talar om en generös behandling av jordbrukets kreditbehov. Vidare har socialdemokraterna i finansutskottet anfört att ”den huvudsakliga effekten av det ökade kreditutrymmet varit att bidra till att driva upp priserna på jordbruksoch skogsbruksfastigheter”. Vilka grunder har socialdemokraterna för detta uttalande? Konstaterandet tyder på att socialdemokraterna inte vill låtsas om att jordbruket har att konkurrera med annat kapital på fastighetsmarknaden. Eller avser socialdemokraterna rent av att på det här sättet med ekonomiska medel strypa svenskt jordbruk? Socialdemokraternas i finansutskottet framförda synpunkt på jordbrukets kapitalförsörjning är enligt vår mening oansvarig och tyder på att man inte är beredd att fullt ut ta ansvar för fullföljandet av 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Till sist vill jag helt kort framföra några synpunkter kring kapitalutflödet från jordbruksnäringen. Det förtjänar då framhållas att endast en del av det kapital som frigörs vid försäljning av lantbruksfastigheter återplaceras inom lantbruket. Av fullt naturliga skäl placeras i stället betydande kapital av säljare av jordbruksfastigheter i exempelvis villor och stadsfastigheter eller disponeras för finansiella placeringar. En del av kapitalet återgår också till samhället i form av realisationsvinstbeskattning och arvsbeskattning. Således, herr talman, sker fortlöpande ett nettokapitalutflöde från näringen som måste ersättas. Frågor rörande jordbrukets kapitalförsörjning är f.n. föremål för utredning. Det är angeläget att statsmakterna i avvaktan på denna utrednings resultat vidtar åtgärder i syfte att begränsa de olägenheter som kan uppstå då akuta investeringar inte kan genomföras på grund av kapitalbrist.

Herr talman! Kammaren var ganska välfylld i går, när LO-chefen Gunnar Nilsson talade. Jag vet inte hur övriga reagerade, men jag har begärt ordet för att i någon mån ge uttryck åt min reaktion. En fråga är: Lyssnade vi till en person som är ordförande för några miljoner löntagare, eller lyssnade vi till en person som i går spelade rollen av biträdande oppositionsledare? Jag kan förstå att det kan vara taktiskt att stödja oppositionsledaren Olof Palme som partipolitiker. Men ser man till den principiella sidan av saken blir man litet betänksam. Såvitt jag kunde förstå var det taktiken som tog över i går, och vem som var konstruktören anar vi. För att Gunnar Nilssons anförande skulle få ett riktigt genomslag i massmedia, så strök Olof Palme sitt namn på talarlistan. Det är ju inte så litet raffinerat, när landets LO-general för åtskilliga miljoner löntagare, representerande alla politiska partier, vädjar till Fälldin, Ullsten och Mundebo: Kör över Bohman, om det behövs! Så säger han i nästa mening i varje fall tolkar jag det på det här sättet: Och gör ni inte det, så tar vi inte ansvar för de problem som avtalsrörelsen kan åstadkomma. Och en skicklig debattör som Gunnar Nilsson lägger till i nästa andetag: ”Vi skall nog ta ansvaret för våra uppgifter, men då får sannerligen också regeringen ta sitt ansvar.” Hur skall nu Gunnar Nilsson ha det? Ty i slutklämmen slår Gunnar Nilsson fast: ”Nog är svenska folket fullkomligt klart över att ansvaret vilar på regeringen.” Vad Gunnar Nilsson här säger om ansvar tycker jag inte får stå oemotsagt. Hur tror Gunnar Nilsson att sådant här prat fram och tillbaka uppfattas av alla de löntagare runt om i landet som står mitt uppe i de allvarliga ekonomiska svårigheter som vi här bara diskuterar? De lever med dessa problem dagligen, till vardags: i sin hushållsekonomi, i det företag där de arbetar — och det kanske är ett företag där man hotas av friställning eller av den jättearbetslöshet som Gunnar Nilsson i går antydde. De arbetar kanske inom en facklig organisation där man faktiskt begriper mer när det gäller näringslivets och företagens ekonomi än vad som framgick av Gunnar Nilssons anförande i går. Socialdemokraterna har i decennier velat skapa stora klyftor mellan arbetsgivarparten och arbetstagarparten i ett företag. Men den som känner till någonting om den vardagliga verkligheten i svenskt näringsliv och i ett företag i dag vet att de klyftorna har minskat och fortsätter att minska. I företag som har lönsamhetssvårigheter och som har sysslat en hel del med MBL har faktiskt parterna närmat sig varandra, Gunnar Nilsson. Allt flera löntagare och arbetsgivare erkänner att alla i ett företag har samma mål. Ett företag måste gå bra, lämna vinst och ge de anställda det kanske allra viktigaste, nämligen anställningstrygghet. Vad nyttar det till, säger medlemmarna till mig såsom förhandlare, med några hundralappar mer i lönekuvertet, när man ganska snart upptäcker att det bara är luft, att det samtidigt kapar ia på anställningstryggheten. Gunnar Nilsson nämnde i går några exempel på företag som går med vinst. Jag kan peka på en bransch, detaljhandeln, som har stora svårigheter och som är mycket oroad inför 1980-talet. I det företag där jag arbetar fick varje anställd 240 kr. från löneuppgörelsen i december. Men vad kostar detta företaget? Jo, 8 milj.kr. Samtidigt vet vi att företaget under det senaste verksamhetsåret gick med vinst på just 8 milj.kr. efter att gått med förlust i två år. 8 milj.kr. är ingen stor vinst. Vad skulle vinsten egentligen ha varit i ett sådant företag som det jag arbetar i? Jo, den borde ha varit 300-400 milj.kr. Det vet de flesta anställda, särskilt de som är fackligt aktiva. Nej, herr talman, jag skulle vilja avsluta med en uppmaning: Så lugnt och kallt som vi måste ta det ute på golvet, där var och en måste känna sitt ansvar, måste även de som arbetar på hög nivå ta det. Jag tänker inte minst på Gunnar Nilsson. Visst skall regeringen ta sitt ansvar. Visst skall oppositionen ta sitt ansvar. Men också arbetsmarknadens parter, inkl. löntagarorganisa tionerna, måste ta sitt ansvar. Vi måste ta ansvaret gemensamt. Nu måste samverkan till.

Herr talman! Denna finansdebatt har givit vissa, i huvudsak negativa, besked. 1. Den svenska ekonomin befinner sig i ett utomordenligt allvarligt läge. Det är bl.a. ett resultat av tre och ett halvt år med borgerliga regeringar. 2. Det förslag till ekonomisk politik som regeringen lade fram för riksdagen så sent som i januari har skjutits i sank. Finansplanen ligger i spillror. Den har underkänts inte bara av oppositionen utan också i praktiken av de borgerliga ledamöterna i finansutskottet. 3. Under alla dessa timmar av talande har de borgerliga partierna inte redovisat tillstymmelsen till en ny ekonomisk politik i stället för den man underkänner. I finansutskottets betänkande står följande: ”Det bör ankomma på regeringen att med uppmärksamhet följa utvecklingen och vid behov ta de initiativ som erfordras.” Det är i ett nötskal den ekonomiska politik som erbjuds medborgarna. 4. När löntagarorganisationerna riktar allvarliga maningar till regeringen att bryta sin passivitet, sitter regeringens företrädare handfallna i sina bänkar. De borgerliga representanterna har nu i två dagar genomgående sökt dölja den egna oförmågan genom att skylla på andra. Man skyller på löntagarna, som tar ut för höga löner. Man skyller på OPEC och oljepriserna, trots att alla vet att detta är bara en del av förklaringen. Man skyller på socialdemokratiska regeringar. Gösta Bohman gräver sig allt djupare ned i det förflutna för att slippa tala om dagens trista verklighet. Förut höll han på med den socialdemokratiska regeringen 1976. Nu var han långt inne i 1960-talet. Snart blir det koalitionsregeringen, och så småningom kommer väl Felix Hamrin och Arvid Lindman att i tur och ordning ställas vid skampålen för att förklara dagens borgerliga elände. Det finns ingen borgerlig politiker som så att säga ser medborgarna rakt i ögonen och säger: Jag tar ansvaret. Man sneglar skelögt åt sidan för att hitta en syndabock. Det är således inga politiska hjältar som vi sett defilera i denna finansdebatt. Det är inte någon stålblank värja som herr Bohman har svingat till sitt försvar. Det är genomgående harvärjan som har plockats fram. Det är nämligen inte så enkelt att inflationen och de växande underskotten bara är olyckor som drabbar oss utifrån. Med en annan uppläggning av politiken skulle prisstegringarna kunnat vara betydligt lägre. Med en annan utformning av budgetpolitiken skulle underskottet i statsbudgeten kunnat vara klart lägre än vad det är i dag. Med en effektivare stimulans av vår industrisektor skulle vi kunnat exportera betydligt mer än vad vi gör i dag, med ett betydligt lägre underskott i utrikeshandeln som följd. Jag har i denna sammanfattning inte velat skräda orden, ty ingen skall behöva sväva i tvivelsmål om hur allvarligt vi socialdemokrater ser på den ekonomiska situationen. Ingen skall behöva ha uppfattningen att vi socialdemokrater stillatigande accepterar att ekonomin gradvis får haverera. Efter drygt tre års borgerligt regerande har vi ett budgetunderskott som redan i dag är på 50 000 milj.kr. och som i mitten av 1980-talet tydligen kommer att uppgå till 80 000 milj.kr., även om inte en enda reform genomförs. Bara räntan på statsskulden kommer att öka med tiotusentals miljoner, många gånger mer än barnbidragen och mer än pensionerna. Den svenska ekonomin är i mycket svår obalans, nära nog sjuk, och de borgerliga kan aldrig skjuta ifrån sig ansvaret för detta. I det läget är det inget annat än en politisk skandal att lägga fram en sådan finansplan och en sådan ekonomisk politik som regeringen gjort. Landets ekonomiska läge har aldrig i modern tid varit sämre och den ekonomiska politiken aldrig svagare än i dag. Inte nog med detta. Den avtalsrörelse som nu stundar blir av väldigt stor betydelse för landets ekonomiska och sociala utveckling de närmaste åren — ja, kanske för hela 1980-talet. Vilka är då borgerlighetens insatser för att denna avtalsrörelse skall avlöpa så gynnsamt som möjligt för det svenska folkhushållet, för de löntagare som med sitt arbete håller produktionen i gång? Hur har man skött inflationen? Jag citerar Veckans Affärers senaste nummer, en tidskrift som ju inte kan avfärdas med fnysningar om socialdemokratisk missnöjespropaganda: ”Den rekordhöga inflationssiffran för januari, 3,5 20, har renderat Sverige en plats i Europas B-lag. Med en inflationstakt på över 18 70, mätt i årstakt, ligger vi i nivå med gamla kända höginflationsländer som England och Italien. Värre är kanske att vi också går mot strömmen. Den svenska inflationstakten accelererade under andra halvåret 1979, i flertalet övriga OECD-länder sjönk den mot årsskiftet.” Europas B-lag var alltså omdömet. I det nummer som i dag utkommer av LO-tidningen säger riksbankschefen Wohlin, som ändå varit Gösta Bohmans statssekreterare, att det inte går att bara skylla inflationen på andra — det är de enskilda länderna som i huvudsak är ansvariga för sin inflation. Jag tror inte den internationella inflationen betyder så mycket som en del hävdar, säger Lars Wohlin. Eftersom Gösta Bohman stod här i går och uteslutande skyllde på den internationella inflationen, är det inte svårt att förstå vem Lars Wohlin avser. Denna väldiga inflation är en tung börda som löntagarna bär med sig i avtalsrörelsen. 8 96 sedan augusti, 1,5 20 kompensation — det betyder 6,5 I back, som Gunnar Nilsson sade i går. Hur har man skött fördelningspolitiken? Redan före avtalsrörelsen har de verkliga höginkomsttagarna fått stora inkomstökningar som inte de vanliga löntagargrupperna fått. Bara för att hålla jämna steg måste de stora löntagargrupperna ha stora lönepåslag. Ni begär att de som förhandlar för de sämst ställda löntagargrupperna, som ofta har tröttande, slitigt och tungt arbete, skall gå tillbaka till sina grupper med ett magert avtal och säga, att detta var nödvändigt för att ekonomin skulle tåla bl.a. väldiga skattesänk ningar till de bättre ställda. Statsministern har mage att med en sådan politik gå ut och tala om att kroppsarbetet bör erhålla bättre villkor! Kroppsarbetarna har ju fått det sämre! Detta är en tung börda för löntagarna i avtalsrörelsen. Hur har då de borgerliga skött samtalet och diskussionerna med de löntagarorganisationer vilkas medlemmar förlorat kraftigt i realinkomst under den borgerliga regeringstiden? När de begär åtgärder och aktiviteter av regeringen, säger den att först måste SAF, arbetsgivarna, vara med på noterna. Den ger Svenska arbetsgivareföreningen vetorätt när det gäller nödvändiga åtgärder av stor betydelse för en majoritet av medborgarna. Detta är en tung börda för löntagarna i avtalsrörelsen. Hur agerar då denna arbetsgivareförening, som i valrörelsen i höstas tillhörde de borgerligas verkliga stödtrupper och satsade många miljoner på att få denna regering? Den går ut med en hårdare markering än kanske någonsin att det inte finns någonting att hämta för landets löntagare. Militansen från valrörelsen fortsätter i avtalsrörelsen. Löntagarna möter ett hårdare motstånd än på mycket länge. Vilken grund har då den borgerliga regeringen lagt för löntagarnas förtroende för vad som sker efter avtalsrörelsen? Förra gången ett avtal slöts var det präglat av stort ansvar från löntagarorganisationernas sida. Men regeringen vidtog omedelbart åtgärder för att skjuta sönder avtalets innehåll till nackdel för dessa ansvariga löntagare. Syftet var att rätta till ekonomin, sade man då. Nu, flera år senare, är ekonomin i sämre balans än någonsin, inflationen rekordhög och löntagarna skall nu också drabbas av social nedrustning. Detta är också en börda för löntagarna inför avtalsrörelsen. I går, i denna situation, höll ändå Gunnar Nilsson ett anförande där han manade regeringen att gå in och handla. Annars kommer de höga lönekraven. Detta är en sista chans. Han fick inget svar. I TV hörde jag sedan statsministern säga att han skulle granska Gunnar Nilssons anförande. Detta skänker ett lätt löjets skimmer över ämbetet. Det var ju ett utmärkt anförande som Gunnar Nilsson höll. Däremot innehöll det ingenting nytt. Det innehöll precis detsamma som LO har sagt i fyra månader. Och varje konkret förslag som Gunnar Nilsson lade fram finns med i det stabiliseringspolitiska program som vi och LO har utformat och som finns med i vår motion till årets riksdag och i vår reservation 1 till det betänkande från finansutskottet som nu debatteras. Jag tror inte att detta sätt att reagera gynnar de borgerliga partierna. Vi får ett uttryck för den totala passiviteten inom regeringen inför alla propåer från löntagarna samma dag som Arbetsgivareföreningen går ut med hot om lönestopp. Detta kommer hos många löntagare att upplevas som att etablissemanget — Arbetsgivareföreningen och de borgerliga partierna i regeringen — har utfärdat något slags krigsförklaring mot löntagarna. Gör man sådant, skapar man bara ett förebud om ekonomisk och social oro. Om man i dag vill bryta dödläget, som kan få förfärande konsekvenser för Sveriges ekonomi, kan man göra det genom att stödja den socialdemokratiska reservationen 1. Då får vi igång dialogen — grundvalen för en ekonomisk rekonstruktion i detta land. Säger man nej, tar man på sig ett stort ansvar. Vi är i och för sig i en egendomlig situation, när oppositionen skall söka axla det samhällsansvar som regeringen, på grund av inre splittring, beroende av Arbetsgivareföreningen och mycket annat, är oförmögen att bära. Men i ett läge då landet uppenbarligen saknar en politisk ledning, måste även det ovanliga bli möjligt. Herr talman! Jag kan inte underlåta, efter att i går ha lyssnat till debatten, att till denna skildring av Sveriges ekonomi i obalans foga några ytterligare reflexioner. I det svåra läge som vi nu befinner oss i — vi kunde i går åhöra skildringar av dysterheten i landets ekonomi — vill centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna genomföra en brådstörtad avveckling av kärnkraften. Jag har sagt det tidigare, och jag upprepar det: En sådan avveckling tillsammans med en borgerlig ekonomisk politik skulle före slutet av detta decennium leda till en djup social och ekonomisk kris i Sverige. Det betyder inte att vi skall ha kärnkraft till varje pris. Kärnkraft innebär risker som vi måste ta på allvar. Det har varit en av de faktorer som har påverkat oss socialdemokrater till en förändring av vår energipolitik. I linje 2 sätter vi ett klart bortre parentestecken. Vi vill avveckla kärnkraften och ersätta den med inhemska förnybara energikällor, och vi har lagt ned stor möda på att utveckla en plan för hur denna avveckling skall gå till. Det är naturligtvis en framgång för dem som är motståndare till kärnkraften. Politikerna måste således ta hänsyn till människornas känslor, till denna deras oro, även om det bara skulle gälla en minoritet. Men politikerna har också ett ansvar att redovisa hur en avveckling av kärnkraften påverkar andra mål för samhällsutvecklingen. Att, på grundval av politikernas bättre möjligheter till överblick av skilda fakta, väga dessa mål mot varandra är en förpliktelse som politikerna har mot väljarna. Det är ett sådant ansvar som brukar infogas i begreppet politiskt ledarskap. Det förefaller som om centern inte har något sådant politiskt ansvar. Centern har nu i stort sett övergått till att försöka skrämma medborgarna. Och man försöker därvid så gott man kan använda sig av statsrådsämbetets auktoritet. Fru Karin Söder skrämmer barn och föräldrar i ett brev på skärt papper. Herr Larsson i Borrby skrämmer bönder. Herr Åsling skrämmer småföretagare, underskrivet av industriministern. Hela tiden använder man sig av sina titlar. Statsministern åker runt landet och skrämmer med radioaktiva kor och vad som skall ske vid en olycka. Kärnkraften är livsfarlig, kärnkraften är onödig, säger man. Men det är ett budskap som man själv raskt sviker. Ty om kärnkraften vore tillnärmelsevis så farlig som den framträder i centerns budskap, då skulle man rimligen kräva att den omedelbart skulle stängas av. I själva verket kräver centerpartiet att Sedan lämnar man medborgarna i sticket än en gång. Ty centern försöker på något mirakulöst sätt göra gällande att kärnkraften inte behövs och att en sådan gigantisk kapitalförstöring som linje 3 förespråkar inte skulle medföra några egentliga kostnader. Den utomordentligt uppseendeväckande slutsatsen måste bli: Denna livsfarliga och onödiga energikälla vill centern använda i tio år till. Nu talar man om jättekatastrofer som skulle ödelägga hela bygder. Den 24 mars skall man, om nu linje 3 skulle segra, fara runt och lugna de skrämda: Det är inte så farligt som ni tror, vi skall ha kärnkraft i tio år till. Då behövs kärnkraften. Då är den inte livsfarlig och onödig längre. Detta är en dubbelhet i budskapet som jag finner oacceptabel. I det betänkande från finansutskottet som vi i dag behandlar klagar centerns representanter över kapitalbristen. Det otillräckliga sparandet framställs som ett av 1980-talets verkligt stora problem. Och jag hörde i går Thorbjörn Fälldin beklaga sig över bristen på sparande och kapital i det svenska samhället. Men sedan störtar man ut från denna sal till Folkfronten och förkunnar att den väldigaste kapitalförstöring som vårt land skulle skåda — på 75 miljarder eller vad det är — egentligen inte kostar någonting. Jag hörde i radion Börje Hörnlund säga: Ja, men det kostar ingenting att avveckla de kärnkraftverk som är byggda, för de står ju där. Kapitalbrist finns inte längre. I stort sett är situationen problemfri. I finansdebatten talar man om att sysselsättningen i exportindustrin bör ges företräde. I Folkfronten talar centerns representanter om att människorna skall sysselsättas med att ta upp torv, plocka kottar och annat och att detta med exportindustri inte är någonting att fixera sig vid. Det är rakt motsatt budskap. I finansdebatten uttrycker centerns talesman med all kraft hur nödvändigt det är att den ekonomiska tillväxten ökar, för annars går det illa i landet. Men bland Folkfrontens miljövänner talar man om nolltillväxt. Där bedyrar centerns ledare fåfängligheten i standardökning. Aldrig har jag upplevt att dubbelheten i ett budskap framstått så klart som i denna kontrast mellan att sitta och lyssna på vad centerns talare i finansdebatten säger och vad samma talare säger när de kommer ut i landet och skall tala om att vi kan avveckla kärnkraften snabbt på tio år. Linje 3:s kampanjledning undviker i stort sett alla besvärliga frågor genom att hänvisa till politikerna. Politikerna får klara upp sådana vardagliga ting som kostnader, energibrist och miljöförstöring genom fossila bränslen. Men centern kan ju inte smita undan ansvaret på det sättet, ty centern är ett politiskt parti med ansvar här i riksdagen. Ibland frågar man sig hur angelägen centern egentligen är om att förlora folkomröstningen. Ty hade centern verkligen en brinnande önskan att gå från ord till handling skulle man ju lägga fram en konkret och praktisk plan för avveckling av kärnkraften som man var beredd att direkt efter folkomröstningen sätta i verket. Men så är ju inte fallet. Avvecklingsperio den på tio år är väl närmast att betrakta som en slump, beroende på ett ogenomtänkt yttrande av herr Fälldin i TV för nära fyra år sedan. På alla frågor om hur avvecklingen skall genomföras svarar man att det får regeringen ta itu med efter folkomröstningen. I fem år har centern talat om en avvecklingsplan för kärnkraften. Den har man ännu inte sett till. Den förläggs alltid hinsides något folkligt avgörande på det att ingen må kunna avkräva centern en redovisning. Men det är också ett sätt att svika medborgarna. Centerpartiet talar ofta om att man genom att avveckla kärnkraften vill skapa ett annorlunda och bättre samhälle. Men vi får mycket knappa besked om hur detta annorlunda samhälle skall se ut och hur det skall förverkligas. På en punkt har jordbruksminister Dahlgren gett besked. Vi har efter tre års borgerligt regerande inte längre råd med miljöförbättrande åtgärder, sade han häromdagen. Självfallet följer därav att vi skulle få än mindre råd om samme jordbruksminister fick sin vilja igenom i folkomröstningen. Det är ju självklart. Ekonomisk styrka är nödvändig för att vi skall ha råd med miljöåtgärder. Där fick miljövännerna besked. På en punkt har Thorbjörn Fälldin också gett klart besked: En borgerlig trepartiregering med moderaterna som starkaste part är bäst lämpad att genomföra linje 3:s avveckling. Det är ett viktigt besked till alla dem som möjligen tror att ett stöd till linje 3 också är ett stöd till ett program för ett mjukare och mera solidariskt samhälle. Det skulle i stället bli ett hårt och osolidariskt samhälle med ökade klyftor och ett ökat svängrum för kommersialism och resursslöseri av olika slag. Herr talman! Till sist vill jag också begagna tillfället att säga några ord om centerpartiets kompisar. Runt om i landet kräver nu kommunisterna t.ex. inför de fackliga valen högre löner. Man talar vitt och brett om strejk. Man viftar med krav på lägre priser på mat och bostäder och då vänder man sig till alla de människor som har svårt att få lönerna att räcka till mat, hyra och familjens uppehälle. Ute på stan ser man samma kommunister vända sig till miljövännerna och tala om prylsamhällets fördärvlighet samt om det nödvändiga i att vi accepterar en lägre standardökning eller t.o.m. en lägre standard för att få ett bättre samhälle. Dessa båda budskap går inte ihop, men det är inte heller meningen. I kommunistiska tidskrifter av olika slag framträder företrädare för kommunisterna och säger att en avveckling av kärnkraften kräver planmässig hushållning, en hård styrning av ekonomin. På podierna runt om i landet, tätt tryckta intill olika centerpartister, förklarar samma kommunister med honungslen stämma att en avveckling av kärnkraften är väl förenlig med kapitalismen, med marknadshushållningen och med frånvaron av ingripanden från statens sida. Det budskapet går inte heller ihop, och det har inte varit meningen. Vi socialdemokrater kanske inte alltid läst kommunisternas motioner så noga, men i år har vi gjort det. Vår utredningsavdelning har gjort en sammanställning när det gäller kostnaderna för vpk-förslagen. Lågt räknat innebär helårseffekten av kommunisternas förslag en ökning av budgetun derskottet i storleksordningen 80 miljarder kronor. Det är så man kan ta sig för pannan! Vänsterpartiet opportunisterna far omkring som en herrelös sputnik på det ekonomiska firmamentet utan kontakt med den verklighet som människorna lever i. Herr talman! Stundom under årtiondenas gång har kommunisterna talat om arbetarrörelsens enhet. Stundom har man kallat oss socialdemokrater för socialfascister. Signalerna har växlat. Syftet har alltid varit att försöka splittra. Herr Fälldin säger att en trepartiregering med moderater som starkaste part vore bäst lämpad att genomföra linje 3:s avveckling. C.-H. Hermansson säger någonting annat. Avvecklingsregeringens underlag bör enligt honom bestå av centerpartiet, kommunisterna och delar av socialdemokratin. Det skulle kantänka smaka fågel för en gammal bolsjevik. Men det här budskapet går ju inte heller ihop med de stundom framförda hårda anklagelserna och maningarna om kamp mot borgerligheten. Kommunisterna har inga hämningar i den här frågan och behöver inte ha det.

Jag vill bara säga att detta är ett sätt att betrakta tingen och människorna, som är totalt främmande för den reformistiska arbetarrörelsen. Vi har alltid satsat på en fredlig samhällsomdaning, på att genom demokratiskt förankrade reformer stegvis förändra det här samhället, så att det blir bättre och tryggare för människorna att leva i. Jag måste säga att jag känner en viss oro för denna fredliga samhällsomdaning, ty dess grundläggande förutsättning har ju alltid varit att vi håller ordning på vår ekonomi. Men nu har vi kommit in i en situation med ständig försämring, allt dystrare prognoser, allt mindre handlingskraft och frånvaro av politisk ledning i landet. Detta är måhända ett hot mot den borgerliga regeringen men framför allt mot den fredliga samhällsomdaningens idé, som vi socialdemokrater så intensivt omfattar. Jag känner också ett slags förundran över den pågående debatten. Tage Erlander sade att han hoppades att debatten inför folkomröstningen skulle bli som en stor studiecirkel, men vi är långt ifrån studiecirkeln nu. Det är nästan bara skrämselpropaganda. På sätt och vis blir det ett hållfasthetsprov för demokratin. Det gäller för människorna att kunna stå emot den här skrämselpropagandan som möter dem från mycket penningstarka grupper, delvis också mycket hänsynslösa grupper. Det blir ett prov på hur det här landet står sig i en krissituation av en annan typ. På det sättet kan det ha sitt värde. Jag känner också ett slags indignation över dubbelheten i budskapet, som jag så starkt har påtalat i mitt anförande. Men det är inte för att kommunisterna driver en dubbelbottnad propaganda, den är vi vana vid. Decennium efter decennium har vi tampats med dem på arbetsplatserna. När jag gick på verkstadsgolvet i Göteborg häromdagen påmindes jag om det här. Men att centern för en sådan kampanj ute i landet är överraskande. Som svedda ut ur det här rummet finns det inga ekonomiska problem längre. Och här kommer ni med ett helt annat budskap. Här talas det om kapitalbristen, tillväxten, exportindustrin och återhållsamhet med konsumtion. Det är budskapet, men det glömmer ni så fort ni kommer på andra sidan draperiet. Det är också en fara för den fredliga samhällsomdaningens idé att ett stort parti uppträder på detta sätt, ett parti som ändå besitter möjligheten att bestorma medborgarna med alla dessa brev med de fina titlarna, att sola sig i de fina titlarna — socialminister, jordbruksutskottets ordförande, industriminister osv. Det har kommit därhän! Om ni inte försöker skärpa den attityden, inte känner ert ansvar för att återge landet en politisk ledning, då tror jag att kanske första steget i en ekonomisk rekonstruktion i Sverige måste bli att regeringen Fälldin avgår.

Herr talman! Det är alltid fascinerande att lyssna till oppositionsledaren. Jag vill inte påstå att logik är hans främsta vapen. Han säger här att regeringen skyller på socialdemokratin. Det skulle vara socialdemokratins fel att ekonomiska problem tornar upp sig vid horisonten. Om vi skall göra en sansad och någorlunda realistisk bedömning av vad som har skett under 1970-talet får vi väl konstatera att den beredskap som byggdes upp under 1970-talets första halva inte var särskilt god. Jag skall samtidigt erkänna att under jämviktsriksdagens år, 1973-1976, delade partierna i stort sett ansvaret för den ekonomiska utvecklingen. Men inte visade socialdemokratin då någon vilja att på ett särskilt markant sätt styra utvecklingen i en annan riktning än som blev fallet. Vad som har skett efter 1976 har i stor utsträckning präglats av den internationella konjunkturutvecklingen, av oljeprischockerna i världsekonomin. Jag vill försäkra Olof Palme att även om vi har all respekt för hans internationella engagemang vill vi inte göra Olof Palme och socialdemokratin ansvariga för vad som har skett i världsekonomin under 1970-talet. Det vore kanske att tillmäta socialdemokratin en alltför stor betydelse. Om vi kritiserar socialdemokratin, vilket vi tar oss friheten att göra ibland, är det framför allt för inkonsekvenserna i den socialdemokratiska politiken. Som exempel kan jag nämna det här med att angripa budgetunderskottet men samtidigt lägga förslag här i kammaren som innebär att man ökar budgetunderskottet. Jag förmodar att ni har summerat konsekvenserna av er politik och att ni är medvetna om att ni — om era förslag går igenom — skulle öka budgetunderskottet med ett par tre miljarder till. Att under sådana förhållanden kritisera den budget som är lagd på riksdagens bord är i hög grad inkonsekvent. Sedan säger Olof Palme att ingen tar ansvaret. Självfallet tar regeringen ansvaret. Statsministern stod här i går och betonade regeringens beredvillighet att, när arbetsmarknadens parter har formerat sina positioner, göra vad som är möjligt för att underlätta avtalsrörelsen. Jag hade själv ordet efter Gunnar Nilssons intressanta anförande, och jag sade att vi var beredda att diskutera också i termer av samhällskontrakt. PTK har ju aktualiserat den modellen. Vi är beredda, men vi har också respekt för den svenska modellen, som statsministern sade. Vi har respekt för arbetsmarknadens parter och deras integritet. Här får man avvakta hur positionerna formeras. Men vi kommer från regeringens sida inte att tveka att inskrida och fortsätta våra samtal för att nå konkreta resultat när tiden är inne. Vad är då alternativet i den ekonomiska politiken?

Vad är egentligen då det socialdemokratiska alternativet när det gäller den ekonomiska politiken? Det är sant att inflationen är en tung börda. Även om fjolåret blev bättre för vårt land än för många andra länder inom västvärlden, är januarisiffrorna djupt oroande — det är inget tvivel om det — och de manar naturligtvis till speciell eftertanke och till krafttag inför bl.a. den avtalsrörelse som vi nu har. Men är då socialdemokratin beredd att förorda och ansluta sig till PTK:s linje om ett samhällskontrakt? Är det den diskussionen ni vill ha, är vi beredda att ta den. Sedan vill Olof Palme göra gällande att den sittande regeringen har utfärdat någon form av krigsförklaring till löntagarorganisationerna. Det är en från oppositionens sida ofta odlad myt, men det är just en myt. Vi har gång efter annan etablerat kontakter med fackföreningsrörelsen. Vi är angelägna om att ha dessa fortlöpande kontakter och samtal därför att fackföreningsrörelsen ju spelar en klart dominerande och avgörande roll när det gäller att forma samhällspolitiken. Inget politiskt parti med anspråk på att på ett ansvarsmedvetet sätt fylla sin uppgift kan nonchalera fackföreningsrörelsens synpunkter eller bortse från att den är en mycket väsentlig samtalspartner när det gäller att forma både ekonomisk politik och andra inslag i samhället. Olof Palme kommer i sitt anförande vidare in på kärnkraftsfrågan. Nog har han rätt i sitt omdöme att vi har hamnat ganska långt ifrån Tage Erlanders vädjan om att den här debatten skulle bli en sådan debatt som förs i en studiecirkel. Olof Palme själv vitsordar ju vältaligt att det här inte är fråga om någon studiecirkeldebatt. Avvecklingen av kärnkraften enligt linje 3:s modell är ingenting mindre än en social och ekonomisk kris i detta samhälle, säger Olof Palme. I nästa mening beskyller han centern för skrämselpropaganda. Vad finns det för logik i detta? Låt oss ändå inför svenska folkets avgörande av denna fråga den 23 mars vara omsorgsfulla i ordvalet, tona ned överdrifterna och försöka föra en saklig debatt. Den respekten tycker jag vi skall visa svenska folket, som nu har att träffa ett avgörande i denna fråga. Får jag då hänvisa till mitt bidrag i kärnkraftsdebatten, mitt brev till småföretagarna, som är en ganska lågmäld plädering för att en avveckling av kärnkraften har en positiv sida. Brevet manar till krafttag när det gäller sparande, när det gäller att utveckla alternativ energi. Och det skulle kunna locka fram något av den innovationsförmåga och den vitalitet som vi har i svenskt näringsliv när man får ett klart uttalat mandat från svenska folket om det sätt på vilket energi i framtiden skall produceras. Jag tror faktiskt att vi i det svenska industrisamhället har stora resurser, som kan frigöras och användas för att nyttiggöra den energi som finns i landet och för att spara den energi som går in i produktionen. Det är alltså en utmaning till näringslivet. Det är inte fråga om någon ekonomisk eller social kris, utan det är fråga om en utmaning: att med kända tekniska resurser försöka bemästra en utveckling som svenska folket har valt i en folkomröstning. Hur är det med diskussionen inom socialdemokratin? Borde inte Olof Palme visa litet större respekt för de många socialdemokrater som vi nu möter i linje 3 och som reagerar mot det onyanserade sätt på vilket debatten förs av de s.k. kärnkraftsanhängarna? Borde det inte stämma Olof Palme till eftertanke, till att försöka nyansera debatten, att debattera den framtida energipolitiken utifrån sakliga utgångspunkter och inte med tillmälen och katastrofteorier? Jag tror att mina vänner i linje 3 i och för sig är lyckliga över att Olof Palme driver kampanjen på det här sättet — jag har ett bestämt intryck av att det inte är linje 2 eller linje 1 som tjänar på den typen av debatt, utan att det i hög grad är den sansade, eftertänksamma opinion som bär upp linje 3.

Herr talman! Till Olof Palmes ekonomiska resonemang skall jag återkomma i ett senare anförande. Men låt mig ta upp en vinkling i vad han sade, där jag tror att han gör stor skada för den svenska arbetarrörelsens sammanhållning — också för det socialdemokratiska partiet.

Jag tycker att Olof Palme borde vara litet försiktig med att så hämningslöst spotta på dem. De har ju en klar ideologisk motivering för att de har ställt upp på linje 3, ställt upp i kritiken mot kärnkraften. De ser i kärnkraftssamhället ett hot mot de värderingar som arbetarrörelsen traditionellt har stått för. De ser ett hot mot friheten i den militariserade form för kontroll som breder ut sig allteftersom kärnkraftssektorn byggs ut i olika länder. De ser ett hot i de militära beredskapslagar som kommer att gälla för hela kärnkraftssektorn och i de särskilda privilegier för väpnade trupper som för några år sedan infördes i Storbritannien för att skydda kärnkraftverk. De ser också ett hot mot freden i det förhållandet att en kärnkraftsekonomi i Sverige måste göra olika typer av teknisk utrustning i långa serier och därför måste bygga på export till andra länder av en typ av teknologi som kommer att underlätta spridningen av kärnvapen i världen. Detta är några av deras viktigaste motiveringar för att stödja en kritisk rörelse mot kärnkraften. Jag tycker inte att Olof Palme skall behandla uetta på det sätt han gör. De bygger dessutom på den tankegången att ett kärnkraftssamhälle kommer att understödja en tung typ av teknologi, som innebär att man slår ut mänsklig arbetskraft och att i själva verket kärnkraftsutbyggnaden kommer att medverka i en ytterligare accentuerad utslagning av den typ som storfinansen vill ha här i landet. Därför företräder Olof Palmes partivänner i stället en linje där man har ett annat förhållande mellan produktionsfaktorerna, där man satsar mindre på rovdrift med råvaran och slöseri med energin och i stället satsar mera på själva arbetsprocessen, på varans förfining och det högt utvecklade mänskliga arbetet. Den samhällsvisionen finner de bättre förenlig med sitt socialistiska perspektiv än den storfinansens utbyggnad av kärnkraften som Olof Palme vill vara med om att befrämja. Sedan är det till sist en annan sak, herr talman, att jag inte heller tror att en avveckling av kärnkraften kan genomföras av en borgerlig regering; därtill krävs en radikal arbetarregering.

Herr talman! Jörn Svensson må förlåta mig men egentligen riktar jag mig inte mot honom personligen. Jag mår litet illa när i dessa dagar en kommunist står upp och talar om väpnade trupper som förkväver friheten i andra länder. Det är litet för nära invasionen i Afganistan. Vad jag nu säger är inte riktat mot Jörn Svensson personligen utan mot den rörelse han företräder internationellt. Jag är på ett sätt tacksam för hans opportunistiska snyft om socialdemokrater. Till skillnad från kommunisterna har vi en öppenhet i partiet. Vi säger att de människor som har en annan övertygelse också skall få följa denna övertygelse. Men vi har samtidigt sagt att vi klart kommer att redovisa vad som är partiets ståndpunkt och vilka våra argument är för denna partiets ståndpunkt.

De har vunnit denna seger. Men det räcker naturligtvis inte för kommunistiska opportunister som Jörn Svensson, utan han vevade hela läxan om storfinansen och kärnkraftssamhället i sådana termer som socialdemokraterna aldrig eller mycket sällan skulle använda i det här samhället, för man vet ju var vi står. Jag är tacksam för att Jörn Svensson avslöjade den klart opportunistiska linje som här är kommunismens. Om det är något som kännetecknar kommunistpartier världen över är det den utomordentligt positiva inställning till kärnkraft som de alla har. Det är bara här som man valt en annan linje och förtrycker de stackare som i partiet har en annan mening. Samtidigt erbjöds tillfälle att här bunta ihop herr Åsling och herr Svensson. Jörn Svensson säger att det bara är en radikal arbetarregering, inte borgarna, som kan avskaffa kärnkraften. Men herr Åsling sitter ju i regeringen tillsammans med moderaterna och tycker väl som sin partiledare, att det är moderaterna som är bäst ägnade att genomföra linje 3. Jag tror att det är ett förhållande som är utomordentligt upplysande för de människor som känner antingen motstånd mot eller tveksamhet inför kärnkraften i det här landet. Är det dessa båda parter som skall ta ansvaret i det sammanhanget? Nej, det ansvaret upphör dagen efter folkomröstningen. Det är bara en stor reformistisk folkrörelse som har förmågan att ersätta kärnkraften med något annat, och det är endast socialdemokratin som kan göra det. Då måste vi också hålla fältet fritt från opportunistiska splittrare. Men jag vill ändå ställa en fråga till herr Åsling, eftersom hans partivän Börje Hörnlund på en punkt svävade på målet så starkt. Kommer centerpartisterna, om linje 3 skulle förlora och det blir en majoritet för tolv reaktorer, omedelbart i regeringen att gå i författning om att ladda de fyra reaktorer som nu är färdigställda? Den frågan bör kunna besvaras enkelt, med ja eller nej. Jag sade om reaktionen inför de ekonomiska svårigheterna inte att det är fråga om en krigsförklaring — för inte ens det tror jag att ni är mäktiga — utan något som lätt kan tolkas av löntagarna som en sådan. Vad är det nämligen ni ställt till med? Jo, en rekordinflation som för in Sverige i Europas B-lag, en skatteomläggning som klart missgynnar LO-grupperna och en vetorätt för SAF-eller har ni ändrat er sedan i går, då ni framhöll att det måste föreligga enighet mellan SAF och LO innan regeringen kan ingripa? Det har vidare framlagts ett stenhårt bud från arbetsgivarna. Samtidigt har vi i minnet hur det gick förra gången, då bläcket knappt hade torkat på det ansvarsfulla avtal som ni gav löntagarna beröm för, förrän ni i sak upphävde det genom att ge arbetsgivarna stora förmåner. Det är det jag syftar på när jag pekar på att Gunnar Nilsson i går sade att regeringen nu har en sista chans men att regeringen ändå satt handlingsförlamad och tyst. Den sade bara att den skall granska de sedan fyra månader tillbaka kända ståndpunkterna.

Herr talman! Olof Palme vill att jag skall svara på hypotetiska frågor. Jag tror att svenska folket självt är bäst skickat att, genom folkomröstningen den 23 mars, avge ett omdöme i kärnkraftsfrågan. Allt spekulerande i den ena eller den andra riktningen är ur den synpunkten på något sätt detsamma som att negligera folkopinionen. Jag märker att linje 3 har en förlig vind, och jag hoppas självfallet på en betydande framgång för den linjen. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning för mig att svara på frågan om det under vissa förhållanden skulle bli laddning av ett visst antal reaktorer eller inte. Låt oss avvakta svenska folkets omdöme! Sedan får vi se vilken energipolitik som det kan ge underlag för. Jag har ju sagt att vi är beredda att acceptera vad svenska folket i val säger och ta ansvaret för genomförandet av detta. Det borde man kunna utgå från, utan att uppmana oss att vi skall hänge oss åt spekulationer kring hypotetiska frågor. Det är vidare märkligt att Olof Palme i kärnkraftsfrågan angriper t.ex. centerpartiet för den ståndpunkt som det där intagit. Olof Palme företräder ju den fraktion av socialdemokratin som vill bygga ut kärnkraften ytterligare för 15 miljarder kronor. Det är väl investeringar i den storleksordningen som man enligt linje 2 har framför sig. Sedan kallar man detta för en avvecklingslinje. Hur kan man skapa respekt för en politisk linje med sådana trollkonster? Ta det litet varligt med att angripa andra! Städa upp framför den egna dörren först! Sedan ekonomin. Ja, det är sant att januarisiffrorna är förfärliga. Fjolårssiffrorna blev, som jag sade, vid en internationell jämförelse någorlunda goda. Men januarisiffrorna är inte bra. Det motiverar att man med all tänkbar vaksamhet följer utvecklingen på prisområdet och över huvud taget de komponenter som påverkar samhällsekonomin. Det gäller naturligtvis också konsumtionen, där socialdemokratin i ett anfall av tillnyktring i finansutskottet säger att konsumtionen måste hållas nere. Ja, självfallet. Detta är en klar anslutning till den förkättrade s.k. svångremspolitiken som vi tidigare aldrig har mött här i kammaren. Formerna för regeringens ingripande får vi diskutera när den dagen är inne. Jag har sagt att vi har en hög beredskap. I debatten i går sade jag i anslutning till Gunnar Nilssons anförande att min uppfattning är att vi skall vara beredda att diskutera också i form av ett samhällskontrakt, dvs. att ta tag i de ekonomiska frågorna i hela deras vidd för att underlätta avtalsrörelsen och arbetsmarknadsparternas agerande. Hur står socialdemokratin i denna fråga? Vad säger socialdemokratin om PTK:s önskemål om en totallösning? Vi är beredda att inleda diskussioner och samtal med arbetsmarknadens parter i en anda av samförstånd. När dagen är inne, när arbetsmarknadens parter i sitt agerande har kommit till den tidpunkt då bollen spelas över till regeringen, då är vi beredda till insatser.

Herr talman! Låt oss, Olof Palme, för ett ögonblick diskutera från arbetarrörelsens plattform och lägga centern, kds, Olof Palmes förbundskolleger folkpartiet och andra åt sidan i kärnkraftsdebatten. Låt oss ta den debatten utifrån de värderingar som representerar grunden för arbetarrörelsens traditionella ideologi och som har väglett de socialdemokrater som öppet har gått ut för linje 3. Låt oss fråga oss: Vilka drag i samhällsutvecklingen främjas av en massiv utbyggnad av kärnkraften, och hur förhåller sig dessa drag till de värderingar som arbetarrörelsen företräder? Såvitt jag förstår måste en massiv utbyggnad av kärnkraften främja en högre grad av koncentration av arbetsplatser. Vi vet vad en sådan koncentration av arbetsplatser betyder i form av utflyttning och utslagning av människor, och vi vet vilket fördärvligt inflytande detta har haft på folkflertalets ställning under 1960 och 1970-talen. Vi vet också att kärnkraften, som befrämjar en tung teknologi, en teknologi där man i extrem grad kan slå ut arbetskraft, innebär att man får mycket svårare, vid en massiv utbyggnad av kärnkraften, att lägga upp ett sådant program för den vidare industrialiseringen att man kan föra landet ur krisen, upphäva arbetslösheten, bekämpa utslagningen och skapa arbete åt alla. Vi kan inte se att man skall lägga ned kapital på den typen av utbyggnader, när det vore bättre att satsa på själva arbetsprocessen och på det högt utvecklade mänskliga arbetet som ett led i en höjning av förädlingsgraden i den svenska produktionen. Detta måste gagna arbetarklassens och arbetarrörelsens strävanden bättre än en vidareutveckling av kärnkraften, en satsning på en mer koncentrerad struktur, större utslagning av små enheter och en utslagning av mänsklig arbetskraft. Vidare vet vi att kärnkraftens utbyggnad befrämjar typer av kontroll och granskning av de människor som skall sysselsättas i de olika industrier som är knutna till kärnkraftssektorn — kontroller vilka är ett hot mot de fackliga frioch rättigheterna. För Olof Palme måste väl ändå erkänna att det är ett hot mot de fackliga frioch rättigheterna och mot rättstryggheten i arbetet, när man har hemliga anvisningar för hur man med alla medel skall försöka kontrollera vad människor är för ena, innan de får lov att anställas? I Storbritannien har man uppsatt en särskild bevakningsstyrka, som har hemliga privilegier när det gäller att ingripa i säkerhetssituationer, privilegier som aldrig förut har beviljats i Storbritannien. Vad vi måste ha och vad motståndarna till kärnkraften inom arbetarrörelsen vill ha är en ny typ av industrialisering, med högre förädlingsgrad, mera mänskligt arbete, mindre slöseri med energi och råvara — en ekologisk industrialisering. Det hör nämligen också till bilden att arbetarrörelsen strävat efter en typ av industrialisering som icke präglas av kommersialism och rovdrift.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att säga att det går kalla kårar utmed ryggraden på mig, när jag hör en kommunist tala om arbetarrörelsens gemensamma värderingar. Nils Åsling försökte håna mig på något sätt för en stund sedan för ett internationellt intresse. Men i detta internationella intresse har ingått att resa på många håll i världen, där socialdemokrater, sedan de fått höra om ”arbetarrörelsens gemensamma värderingar”, har hamnat i fängelser, i tortyrkamrar, i Gulagarkipelagen. Den känsla som jag nämnde må förlåtas mig, och jag vill ändå starkt understryka att den icke riktar sig mot Jörn Svensson personligen utan mot den rörelse han företräder. Isakfrågan menar jag att Jörn Svensson har fel, därför att energibrist leder till koncentration, energibrist är ett hot mot regionalpolitiken. Och man skall inte håna så att säga den tunga teknologin. För bara några år sedan hade kommunisterna stora motioner som handlade om hur vi skulle bygga ut basindustrierna — stålet och massan och papperet och vad det är. Där skulle Sveriges industriella framtid ligga. Jag tror att dessa industrier kommer att spela en mindre roll i framtiden än de har gjort, men Sverige är fortfarande för sin ekonomiska styrka beroende av att ha väl fungerande basindustrier, som har den egenskapen att de är starkt energikrävande. Om vi släpper dessa basindustrier, då släpper vi också stora delar av vårt land, där de är ryggraden för sysselsättningen. Det har icke kommunisterna och icke heller centerpartisterna begripit. Nils Åsling är specialist på att säga intigheter. Han var litet intressantare förr i världen, när det hängde åtminstone 1 miljon i subventioner vid varje intighet som kom från hans mun. Nu är det magrare i kassan. Då kanske vad han har att säga framstår i ett annat ljus. På sätt och vis var det ett sensationellt besked som Nils Åsling gav. Vi har sagt att vi skall följa folkomröstningens utslag. Om då 3:an vinner och den borgerliga regeringen sätter i gång med en avvecklingsplan, kan vi inte motsätta oss det. Jag känner en förlig vind för linje 2. Får tolvreaktorsalternativet majoritet medan nej-alternativet kommer i minoritet, är det en självklarhet att man får ladda de fyra reaktorer som nu är färdiga. Det vågar inte Nils Åsling säga. Denna självklara fråga blir för honom hypoteser, och den frågan skall man inte besvara. Allt det käcka talet om att man skall följa folkets vilja är borta. Men efter att ha staplat tillräckligt många intigheter på varandra säger han att man naturligtvis skall följa folkets vilja. Betyder det att centerpartisterna i regeringen omedelbart laddar fyra reaktorer, om tolvreaktorsalternativet vinner? Sedan till frågan om den ekonomiska politiken. Betyder en kapitalförstöring på 75 miljarder kronor inte någonting? Säger ni detsamma som i folkkampanjen, alltså att det betyder ingenting eftersom kärnkraftverken ju står där? Är ni inte alls bekymrade över kapitalbristen i det svenska samhället? Nils Åslings ganska allmänna tal om samhällskontrakt är omöjligt att genomskåda. LO:s ordförande sade i går att ni nu har gått emot oss. Ni lurade oss med förra avtalet. Ni går emot oss när det gäller skattesänkningar. Ni har sagt nej och slagit dövörat till alla våra vädjanden. Nu går sista chansen, för nu måste vi värna om våra medlemmars intressen. Nu måste vi formulera våra lönekrav. De blir med hänsyn till er inflationspolitik höga. Vad gör ni då? Då svarar Nils Åsling, Thorbjörn Fälldin eller Gösta Bohman att de gör ingenting som inte LO, Arbetsgivareföreningen och PTK är ense om. Är detta även i dag regeringens ståndpunkt eller har ni tänkt om sedan i går? Nils Åsling har ju faktiskt chansen att bli förridare för något av vett och förnuft i den borgerliga regeringens politik, om han säger att den borgerliga regeringen har ändrat sig sedan i går.

Herr talman!

Jag har upprepat detsamma i dag. Det är alltså inte någon ändrad inställning från regeringens sida, bara en ytterligare markering av hur allvarligt vi ser på situationen och vilken hög beredskap vi har. Samtalen med arbetsmarknadens parter går inom kort sannolikt in i ett avgörande skede, och då är vi beredda att agera. Den samhällsekonomiska stabiliteten får inte äventyras. Jag hoppas att detta är ett tillräckligt klart besked till Olof Palme. Vi tänker inte tveka att ingripa för att säkra den samhällekonomiska stabiliteten och underlätta avtalsrörelsen. Ja, sedan då det här med energifrågan. Det förefaller som om Olof Palme betraktar folkets vilja — som den kommer till uttryck den 23 mars — som något av ett käckt tal, ett allmänt omdöme. Vi tar det seriöst, och vi har sagt att folkomröstningen får betraktas reellt som beslutande. Därför är det ganska meningslöst att dessförinnan diskutera innehållet i en framtida energipolitik. Vii centerpartiet, som sluter upp bakom linje 3, ser naturligtvis målet vara att genomföra den energipolitik som linje 3 står för. Det är vår strävan, det är detta vår kampanj inriktas på. Som jag sade tidigare, hoppas jag självfallet på en stor uppslutning från svenska folket bakom den linjen. Hur stor uppslutningen kring linje 3 blir får i hög grad avgöra innehållet i den framtida energipolitiken. Vinner tvåan, Olof Palme, så har svenska folket beslutat att fortsätta utbyggnaden av kärnkraften, att investera ytterligare 15 miljarder av våra relativt knappa resurser i kärnkraften men kalla det för avveckling. Olof Palme tog upp frågan om energipolitikens konsekvenser för regionaipolitiken. Låt mig säga att det finns mycket i det sammanhanget som är värt att överväga. Energibrist är naturligtvis ett hot mot hela samhällsutvecklingen, men vi diskuterar inte energibrist därför att svenskt arbetsliv skall garanteras tillräckligt med energi — det är ju gemensamt för alla tre linjerna. Vad vi diskuterar är i vilka former energin skall produceras, om det är i former som står i strid mot en önskvärd samhällsutveckling eller om det är i former som skall främja ett decentraliserat samhälle, ett humanare samhälle, som linje 3 företräder. Kärnkraften har medfört påtagliga koncentrationstendenser i samhället, medan de alternativa energikällorna utan undantag har en klar decentralistisk effekt, ger glesbygden en ny chans. De ger en gynnsammare utveckling av sysselsättningen i regioner med undersysselsättning än vad kärnkraften någonsin kan göra. Ur decentralistisk synpunkt är det alltså ingen tvekan om att linje 3 är ett klart bättre alternativ.

Herr talman! Olof Palme framförde en del reflektioner om den borgerliga regeringens finanspolitik. De flesta av dem kan vi från vårt partis sida hålla med om. Vi håller också med om att en ekonomisk kris i ett kapitalistiskt samhälle ingalunda befrämjar några radikala strömningar. Tvärtom är det dess värre så att den gör människorna modlösa, de får svårare att kämpa. Olof Palmes kritik är nog så bra, men vad har egentligen socialdemokratins ledning att ställa upp som alternativ för arbetarrörelsen att samlas kring? Som det verkligt problematiska ser vi från vårt parti det förhållandet att ett sådant program egentligen inte existerar. Därför måste Olof Palme och socialdemokratin ta på sig en hel del av ansvaret för att den borgerliga regeringen i dag kan behandla arbetarna och folkflertalet i det här landet såsom den gör. Vilken politisk filosofi var avgörande för Olof Palme när han själv var statsminister och ledde regeringen? När vi från vpk:s sida påtalade den stora fara som låg i att storfinansen bedrev en kapitalflykt över landets gränser och krävde kontroller och spärr mot denna kapitalflykt, sade socialdemokraterna i näringsutskottet att det kunde de inte vara med om -— storfinansen måste ha frihet att bedriva sina kapitalrörelser. Vad betyder det för dagens situation? När de storfinansiella krafterna här i landet spekulerade i mark så att hyrorna drevs upp, och vårt parti föreslog att arbetarrörelsen, och särskilt den regering som då fanns, borde föra över tätortsmarken i kommunernas ägo för att en gång för alla göra slut på både spekulationen och de våldsamma hyresstegringarna, då röstade socialdemokraterna i broderlig samverkan med de borgerliga ner det förslaget. När storfinansen genom sin investeringspolitik och sin ensidiga utsugning av vissa delar av landet förvandlade Norrland till en landsdel med halvkolonial ekonomi och vpk kritiserade detta, fick vi höra att den strukturomvandling av landet som storfinansen ville ha, den skulle vi tillåta för den skulle leda till ökat välstånd. När storfinansen flyttade ut värdefull förädlingsindustri, verkstadsindustri, från landet och vi krävde spärr och åtgärder mot industriutflyttningen, hette det återigen från den socialdemokratiska ledningens sida att vi skulle underkasta oss den strukturomvandlingen, för den skulle effektivisera näringslivet och leda till högre välstånd. När storfinansen koncentrerar sig på en typ av slösaktig rovdriftsproduktion, samtidigt som man vägrar att i nödvändig utsträckning satsa på en industri för att vidareförädla produkterna, vad gör socialdemokratin medan den sitter i regeringen? Ingenting! Den hävdar hela tiden tesen att storfinansen skall få leda den industriella utvecklingen. Fackföreningsrörelsen och de löneanställda skulle se till att få bra avtalsresultat. De skulle vara med vid fördelningen, men icke vid styrningen. Olof Palmes vision av en blandekonomi var en ekonomi så blandad att den ledande rollen skulle anförtros åt det stora kapitalet, som skulle leda den ekonomiska utvecklingen. Nu fullföljer Olof Palme denna logik genom att ställa upp bakom storfinansens kärnkraftsprogram, som storfinansen behöver för att öka utplundringen av råvaruresurserna och öka utslagningen av arbetskraften. Om vi skulle ha ett verkligt alternativ till den borgerliga politiken, ett radikalt alternativ som arbetarrörelsen enad kunde stå bakom — vad skulle det kräva? Det skulle kräva en rad ting som inte finns i den socialdemokratiska motion som behandlats av finansutskottet och inte heller i det program som Olof Palme här påstår finns — även om jag har svårt att förstå att det existerar annat än som en allmänt hållen kritik av de borgerligas dåliga finanspolitik. Vad vi skulle behöva vore nya industrier — ett stort industrialiseringsprogram för landet, som kunde drastiskt höja förädlingsgraden och föra in nya typer av produktion i det svenska produktionsschemat, som blivit så uttunnat under storfinansens strukturomvandling. Vem skulle genomföra ett sådant program? Skulle de göra det som i dag kontrollerar kapitalet och den svenska industrin? Naturligtvis inte. Ett sådant program kan genomföras endast i statlig regi och av en radikal regering. Det är bard staten som kan ställa upp med resurser för att genomdriva ett sådant förnyelseprogram för den svenska industrin. Det kräver ingripanden i ägandestrukturen. Vi kan inte heller garantera resurser, kapital och kredit till ett sådant program med mindre än att man skaffar sig kontroll över kreditväsendet. Det kräver att man överför de stora privata affärsbankerna i samhällelig ägo. Det har vi krävt i många år från vpk:s sida, men socialdemokraterna har i näringsutskottet och i kammaren alltid röstat emot detta. Bankerna sköter sina uppgifter så bra, har det hetat, och vi behöver inte överföra dem i samhällets ägo. Bildandet av löntagarfonder är en annan nödvändig åtgärd som måste genomföras om man skall få kapital för att kunna bekämpa krisen och arbetslösheten, förnya det svenska produktionslivet och ekonomin. Många socialdemokrater fäster stora förhoppningar vid detta. Men vad jag förstår så står det knappast någonting i de socialdemokratiska förslagen i dag om löntagarfonderna — om de skall genomföras, när de skall genomföras eller hur de skall se ut. Vi säger att det är nödvändigt att snabbt bilda dessa löntagarfonder för att bryta storfinansens makt över kapitalet, för att lägga kapital och makt över kapitalrörelserna i fackföreningsrörelsens och i de arbetande människornas händer. Men det tråkiga är ju att socialdemokratin inte har något program för detta. Den förhåller sig på ett väldigt egendomligt passivt sätt till denna kris som det kapitalistiska samhället genomgår, som om de inte vågade röra vid storfinansens makt. Den socialdemokratiska partiledningen verkar förvirrad, därför att man hela tiden under sin långa tid i regeringsställning litade på att storfinansen skulle styra utvecklingen av produktionen här i landet så att det skulle bli bra för alla. Men nu visar det sig att det är en illusion. Nu måste man gripa in i själva maktstrukturen, och det tror jag att svensk arbetarrörelse kommer till insikt om och kommer att göra. Men jag tror att den måste göra det under en annan partiledning och under en annan partiledare.

Herr talman! I går tillät sig ekonomiminister Gösta Bohman förvånande nog att ge näring åt myten, att Sverige skulle förlora miljarder på att Thorbjörn Fälldin och centern hindrat laddning av kärnkraftsreaktorerna 7-10. Låt mig därför snabbt redovisa verkligheten sådan den framgår av offentlig statistik. Under 1973 — som ju var det år som låg som underlag för socialdemokraternas och moderaternas beslut att bygga 13 kärnkraftverk — var elförbrukningen fördelad över året på det sätt som framgår av bilden som nu visas på bildskärmen. Under juni-juli pendlade förbrukningen kring 5 TWh/månad, under det att förbrukningen som högst var drygt 7,5 TWh under november månad. I sammanhanget bör man kanske tala om att 1973 var ett normalår i fråga om temperaturförhållanden. Oljekondenskraften fick då sättas in för att klara efterfrågetopparna. Den ligger alltså som toppkraft 1973 när vattenkraften inte räckte till. Jag visar nu en annan bild, som visar hur situationen var 1979. Vi har en färdig statistik för 1979 månad för månad. Under juni-juli har förbrukningen —- jämfört med 1973 — bara stigit med knappt 0,5 TWh till ca 5,5 TWh/månad. Det är alltså bara 0,5 TWh ökning på sex år. Men toppbelastningen under januari översteg 10 TWh. Under vintermånaderna januari-mars blev man därför tvungen att sätta in kondenskraft med 2 TWh för att klara toppbelastningen. Men under resten av året använde man inte mer än knappt 1 TWh oljekondenskraft. Om vi hade haft de fyra reaktorerna 7-10 inkopplade, vad skulle då ha hänt? Jo, det skulle bara ha inneburit att knappt 3 TWh oljekondenskraft kunde ha ersatts. Skulle detta ha sparat miljarder? Skulle 3 TWh oljekondenskraft innebära miljardbesparingar? Påståendet är horribelt och helt ogrundat. De fyra kärnkraftsreaktorerna skulle ju dessutom ha producerat ytterligare 15-18 TWh! Vad skulle de ha använts till? För att få avsättning för den överproduktion av el som blev en följd av att Barsebäcksverket startade, så har man från kraftproducenternas sida stimulerat till användning av direkt-el för bostadsoch lokaluppvärmning. Men detta leder också till en väldigt ojämn belastning av elproduktionsapparaten under sommar resp. vinter. 1970 var skillnaden mellan sommarförbrukningen och förbrukningen den kallaste månaden 2,2 TWh. 1973 hade skillnaden bara stigit till 2,6 TWh. 1976 var skillnaden 3,6, och 1979 var den 4,9 TWh — dvs. i det närmaste en fördubbling av skillnaden 1979 jämfört med 1973. Detta medförde t.ex. att vi, trots att vi har stor överkapacitet 9—10 månader om året, tvingades att under januari-mars 1979 ta ut 2 TWh av våra oekonomiska oljekondenskraftverk. Herr talman! Visst förlorar Sverige pengar på att vi har fyra färdiga men outnyttjade reaktorer stående. Men detta beror på att man, på grund av att 1972 och 1975 års elförbrukningsprognoser slog fel, har fått en kraftigt överdimensionerad elproduktionsapparat. Förlusterna på grund av överdimensioneringen påverkas under de närmaste åren endast i ytterst ringa mån av om dessa reaktorer får tas i drift eller ej. Några miljarder har varken förlorats på utebliven start eller kan inbesparas genom start av reaktorerna 7-10! Konsekvenserna av dessa felinvesteringar kan inte i efterhand elimineras.

Herr talman! Det var litet svårt att ur den svada som Olof Palme lät flöda från talarstolen i sitt första inlägg vaska fram några direkt konkreta uppgifter, men jag skall ändå göra ett försök. Som vanligt från linje 2 och socialdemokraterna påstod också nu Olof Palme att en avveckling under en tioårsperiod fram till 1990 skulle medföra att brådstörtat kaos, torparliv och elände kommer att drabba det svenska folket. Det är ju rätt märkligt, när man betänker att det första kärnkraftverket Oskarshamn 1 startades 1972 och att det innan dess gick ganska bra för gamla Sverige utan kärnkraft. Det finns orsaker till att vi är motståndare till kärnkraften. Det är riskerna i hela proceduren, från brytning till upparbetning — om sådan skall förekomma. Det är avfallsproblemen, som inte är lösta. Det är alldeles riktigt, som Olof Palme sade, att man måste väga riskerna och fördelarna mot varandra. Det är då helt uppenbart att linje 2, med socialdemokrater och folkpartister tillsammans, tar dessa risker. De är beredda att ta dessa stora risker, som ingen ännu kan överblicka och kontrollera, och de säger att vi måste göra det för att kunna klara vår energipolitik. När det gäller energitillförseln den närmaste tioårsperioden, dvs. under 1980-talet, kan det vara intressant att titta litet på vad man säger på ja-sidan i konsekvensutredningen och jämföra det med vad vi säger på nej-sidan. Framför allt måste oljeförbrukningen minskas. 1978 hade vi en oljeförbrukning på 305 TWh. Ja-sidan säger att fram till 1990 skall den minska till 225, alltså minus 80 TWh, och det är mycket bra. Vi säger att den skall minska till 222, och det är minus 83 TWh — dvs. ungefär samma siffra. Hur skall oljan ersättas? Ja-sidan säger att vi skall öka kolanvändningen från 17 till 60 TWh. Vi säger att den skall öka till 65 TWh — det är en obetydlig skillnad. Ja-sidan säger att vi skall ha 3 TWh solvärme 1990. Vi säger att vi skall ha 4 Twh. När det gäller användningen av bark och lutar i massaindustrin är det ingen skillnad, vi vill ha samma ökning på båda sidor. När det gäller biomassa förespråkar ja-sidan användning av 25 TWh 1990, vi förespråkar 39 TWh. Allt detta sammantaget ersätter olja. Det är på dessa områden oljan sparas in, inte genom de kärnkraftverk som man på ja-sidan dessutom vill starta och som man har räknat med skall ge 58 TWh 1990. Vad skall man ha denna el till? Ja, då är det intressant att titta på elanvändningen. Vi kan först titta på industrin. Man påstår på ja-sidan att man vill prioritera den svenska industrin och att det är viktigt att den får elektrisk kraft. 1978 var elanvändningen inom den svenska industrin 39 TWh. Ja-sidan vill öka industrins elanvändning fram till 1990 till 57 TWh. Vi på nej-sidan har nämnt en siffra som är obetydligt lägre, 52 TWh. Där är det alltså inte någon större skillnad. Det är därför inte sant när det påstås att vi på nej-sidan på något sätt skulle sätta industrin i strykklass. Men vad gör man med all denna kärnkraftsbundna el? Låt oss titta på övrigsektorn, dvs. uppvärmningssidan, där vi 1978 förbrukade 41 TWh. Där vill ja-sidan öka användningen på tio år till 65 TWh. Det är en mycket kraftigare ökning än vad man tillåter i industrin. Det är alltså inte sant att man prioriterar industrin — massafabrikerna, stålverken osv. — utan man prioriterar värmesidan. Det är där man skall placera sitt stora överskott av el som man får om man framhärdar i att starta ytterligare sex reaktorer. Vi på nej-sidan har sagt att vi genom besparingsåtgärder och en vettig användning kan hålla övrigsektorns elanvändning — värmesidan — på ungefär oförändrad nivå, nämligen från 41 TWh 1978 till 43 TWh 1990, jämfört med de 65 TWh som ja-sidan vill använda. Det är här problematiken kommer in. Efter år 2010, när man skall avveckla sina kärnkraftverk — vilket man talar så vackert om — har man bundit upp sig i övrigsektorn för betydligt mer än de siffror som gäller för 1990. Och var skall man producera denna el någonstans som man skall värma upp bostadsbeståndet med? Det är ju det som är intressant. Allt tal om att man på ja-sidan slår vakt om den svenska industrin, arbetskraften, exporten osv., är tomt prat. Man prioriterar inte industrin, man prioriterar att producera el i kärnkraftverk för att värma upp bostadsbeståndet. Och 25-30 år måste man växla om, och då är det fråga om vad man vill ta blir kol. Det är ja-sidan som leder oss in i Kolsverige nej-sidan. Det kan bli så som det blev för Bo Södersten, som jag debatterade med här i går kväll, när han besökte Emsfors bruk nere i Småland förra veckan. Han sade då att det kommer att bli nöd och elände, att bruken kommer att få stänga om vi inte får starta kärnkraftverken. En av jobbarna steg då upp och sade: Ja, men vi levererar ju överskott från vår elproduktion här på bruket varenda dag till riksnätet. Vi har ingen brist på ström. — Det är så propagandan förs. Jag vill gärna hålla med Nils Åsling, som tidigare sade att den debatteknik som används av Olof Palme och andra ledande socialdemokrater är demagogi. Det är ingen studiecirkel i energipolitik, utan det är verkligen fråga om att skrämma folk med arbetslöshet, torparliv och annat elände. Men det kommer vi inte att drabbas av. Vi behöver ingen kärnkraft. om tilk= Det ochinte vi på